Fru talman! På en punkt är jag och Chris Heister eniga, och det är att människor ska få vård i tid. Men Chris Heister vet likaväl som jag att den utvärdering som har gjorts av den gamla vårdgarantin också visar att det fanns undanträngningseffekter för andra diagnoser. Somliga fick vård i tid, men andra fick det inte. Chris Heister vet också när det gäller det framtida arbetet med en nationell hälsoplan - det står i budgeten - att man bl.a. kommer att prioritera primärvården just för att avlasta köerna i ett senare skede. Målet är klart, nämligen att människor ska ha vård i tid. Men detta ska inte gå ut över vissa garantier så att det undantränger andra, och detta ska inte gå ut över privatiseringar som skapar utrymme för att använda skattemedel till privata vinster i andra människors fickor. Skattemedel ska gå till vård, inte till vinster. Sedan måste jag konstatera när jag tittar på det moderata alternativet till ekonomi för det här området att det framgår klart och tydligt - om jag räknar bort de dynamiska effekterna, där moderaterna bl.a. räknar in att socialtjänstkostnaderna ska minska med 25 % - att det innebär en åderlåtning av det här området med 5 miljarder år 2000 och 9 miljarder år 2001. Det här är mycket pengar, som borde gå till vård och omsorg, bl.a. för att människor ska få vård i tid. Det går inte ihop, Chris Heister.
Fru talman! Om det nu är så att Ingrid Burman anser att patienterna ska få vård i tid, varför vill hon då inte ställa upp på en nationell vårdgaranti? Det är helt smärtfritt att göra det från den utgångspunkt som ni resonerar. Varför är ni emot det? Det är inte så, som Ingrid Burman säger, att det blir undanträngningseffekter. Det finns ingenting som visar på det. Tvärtom har människor fått vård i tid. Som jag har sagt så många gånger gäller de stora kostnaderna icke-vård, inte att ge vård. Då måste vi se till att få en sjukvårdsorganisation som klarar av den uppgiften. Man kan inte tro att stora planer ska lösa detta. Det är inte så att planekonomi skulle vara särskilt bra för sjukvård. Det har inte varit bra någonstans i världen. Det är möjligt att Ingrid Burman inte vill se det och inte vill lära av de erfarenheterna, men vi ser att planekonomi inte har fungerat någonstans i världen. Varför ska det då fungera för sjukvård? Det är precis tvärtom. Vi måste se till att öppna för förnyelse och förändring för att de som arbetar i vården ska kunna vara med och utveckla vården och på det sättet känna uppskattning, som det innebär att gå från sitt arbete varje dag och veta att man har kunnat ge en bra sjukvård för de patienter som har kommit till deras mottagning eller sjukhus. Det är för få som har möjlighet att känna detta i dag. Ingrid Burman säger att vår budget inte går ihop. Vi har finansierat den fullt ut. Det finns inga dynamiska effekter i vår budget. Vad det handlar om är att se till att använda resurserna på bästa sätt. För inte så länge sedan visade en undersökning att man kunde frigöra resurser i sjukvården med 1-2 % av BNP om man använde det bästa sättet att arbeta. Det är enorma summor pengar. Jag ska inte säga att det finns möjlighet att göra det från en dag till en annan, men om man bara kan åstadkomma hälften rör det sig om 10 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som ni säger att ni vill tillföra vården nästa år. Se därför till att förnya och förbättra! Tro inte att stora nationella planer löser sjukvårdens problem! Vi har sett nog av detta runtom i världen.

Fru talman! Värderade åhörare! En riksdagsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom förslagen i budgetpropositionen vad gäller ekonomiska ramar för de olika utgiftsområdena. Vi kristdemokrater har i olika motioner, såväl kommittémotioner som partimotioner, förordat en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Våra förslag syftar till tillväxt, valfrihet och en marknadsekonomi som är byggd på en god etisk och ekologisk grund och som tar hänsyn till varje människas unika värde. Eftersom riksdagens majoritet har en annan inriktning på politiken deltar vi inte i det nu aktuella beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 9. Vi måste säga att vi oroas mycket av hur man i dag lever upp till den portalparagraf som handlar om bra vård till alla på lika villkor. HSU 2000 visar att kommuner och landsting behöver rejält förstärkta resurser för att bl.a. minska köerna inom sjukvården, ge en trygg och värdig äldreomsorg och god vård och omsorg till människor med funktionshinder av olika slag. Vi vill därför fokusera debatten om välfärd och hög standard till att verkligen handla om god tillgång till vård och omsorg till alla medborgare oavsett bostadsort, ålder, social status eller ekonomiska förutsättningar. Fru talman! Ett år har gått sedan valet - ett val där man i olika opinionsmätningar strök under hur viktig vård och omsorg var för alla medborgare, inte bara dem som behövde den. Det är nämligen så att vård och omsorg handlar om trygghet för oss alla, för någon gång under vårt liv drabbas vi själva eller våra närstående av sjukdom och ohälsa och behöver vård. Sarah Wägnert, denna unga undersköterska som ställde sig i fokus och blev den ropandes röst i öknen för mera vård och omsorg, gick inte ut och sade: Nu ska vi privatisera hela den svenska sjukvården. Nej, hon talade om att vad vi behövde var mer omsorg, värdighet för våra äldre och människor i vården. Det var både händer och fötter och ett varmt hjärta. Vi kristdemokrater har under året drivit frågan om värdighetsgaranti på olika nivåer. Vi har talat om det här i parlamentet, vi har drivit det inom kommuner och landsting. I en del kommuner och landsting har vi fått en majoritet för att upprätta värdighetsgarantier och sådana har antagits. I andra menar man att det inte behövs - det är så bra som det är. Fantastiskt, säger jag. Det är helt otroligt att det finns områden där man kan säga att det fungerar. Men om det ändå fungerar, varför har man då inte vågat ge den här garantin för framtiden? Naturligtvis på grund av prestige och låsningar från olika partier. Det har pågått en sanering inom den svenska sjukvården under några år. Det är inte bara av ondo, vill jag säga. Det ger också en ordentlig möjlighet att utvärdera och att titta på vad vi kan göra bättre. Men det som jag och kristdemokraterna oroas för, fru talman, är att det är omvårdnaden, den oglamorösa vården, som har fått ta stryk. Det är inte tekniken, det är inte operationsmetoderna, det är inte den materiella välfärden inom vården som har fått ta stryk, utan det är omvårdnaden, den nära vården, vården omkring människor som är svårt sjuka och som inte kan höja sin egen röst - som vanligt i Sverige, skulle jag vilja säga. Den materiella välfärden ges mycket högre status än den icke-materiella. Jag vill i dagens debatt lyfta fram de psykiskt sjuka i vårt land, de människor som mår dåligt till själen och inte har möjlighet att få den hjälp som de behöver, den tid som de behöver, den vårdnivå som de behöver. Jag vill lyfta fram de senildementa, de människor som i dag lever på ett sätt som kanske ingen av oss förstår. De har närstående som till ungefär 47 % har fått en psykisk knäck på grund av pressen att leva tillsammans med en senildement make, hustru eller annan närstående. Fru talman! När det gäller handikappbidragen till de olika handikapporganisationerna upprör det mig mycket att Demensförbundet, som är talespersoner för både patienter och anhöriga, ska få mindre än hälften så mycket som andra handikappgrupper. För tillfället får man nämligen ungefär 100 kr per år och medlem, medan övriga förbund faktiskt får 247 kr per år och medlem. Jag vill fråga Susanne Eberstein: Är det verkligen så att regeringen inte förstår att detta är djupt orättvist och inte förenligt med vare sig rättvisa eller den prioriteringsdiskussion som förs? Jag tror att det här är sådana viktiga symbolfrågor att vi måste våga ta den här debatten och lyfta den. Jag kan redan nu av det skälet yrka bifall till reservation 18. Jag tänker i dag på dem med osynliga handikapp, dvs. de som har ett funktionshinder som man inte kan se. Jag tänker också på de människor som vårdas i livets slutskede. De orkar inte heller stå utanför på Mynttorget med plakat, och de har inte någon ombudsman eller något språkrör som för deras talan. Det finns inget annat än det politiska systemet som kan föra deras talan, så att de kan vara säkra på att garanteras god vård. För några tiotal år sedan var det en hederskodex att ingen skulle behöva dö i ensamhet. Det var självklart för sjukvårdspersonalen att ringa in någon från en personalpool som sattes in i det vanliga arbetslaget för att frigöra någon som kände patienten väl, som fick sitta och hålla handen. Nu är detta inte möjligt. Att hålla budgeten anses viktigare än all form av humanitet. Detta tycker jag är mycket olyckligt och skrämmande, om vi ska ha en god vård för alla. Jag tycker att det vore självklart att vi i möjligaste mån skulle ordna det så att det fanns någon vid en svårt sjuk människas sida. Det är så lätt att en sådan här debatt handlar mer om strukturförändringar, organisation, ekonomistyrning och privatiseringar än om innehållet i vården. Det får vi väl alla ta på oss skulden för. Självklart tror jag att det är viktigt att diskutera både organisation och olika strukturförändringar. Men målet får vi aldrig glömma. Det kan aldrig vara ett mål att privatisera, det kan aldrig vara ett mål att genomföra organisatoriska förändringar - det är bara medel för att nå målet att vi ska få en god vård. Jag skulle vilja redovisa tre områden inom sjukvårdspolitiken som jag skulle önska vore i fokus i debatten, i det vardagliga politiska arbetet hos oss. Jag tror att vi måste uppvärdera geriatrikens ställning. Den har alltför länge haft en låg status. Vi måste se till att människor som är äldre också i fortsättningen får den anpassade vården och får del av den kunskap som finns på geriatrikens område. Jag har också nämnt att ingen ska behöva dö i ensamhet. - Det är min andra punkt. Den tredje punkten är att vi måste garantera att det finns flera vårdplatser inom olika områden, inte för att vi kristdemokrater har sagt det tidigare utan för att det är ett behov. Det är väldigt viktigt om man ska kunna ge en god vård på lika villkor att man också har rätt vårdnivå. Det är inte så att en senildement som får lunginflammation har det bra på en intensivvårdsavdelning någonstans i landet. För att man ska få den allra bästa vården ska man få den på en vårdnivå som är anpassad efter just behovet. Det går då inte att vara fyrkantig och likrikta alla vårdformer. Jag tänker på missbrukarvården, som är en så oerhört viktig vårdform, där man mer eller mindre har hamnat i det diket att man tror att nästan all missbrukarvård ska kunna ges i öppna vårdformer. Så fungerar det inte. Fru talman! När vi nu är mitt uppe i den sista sjukvårdsdebatten inför ett nytt millennieskifte vill jag avsluta med: Låt oss tillsammans försöka att utforma en vårdpolitik där den icke-materiella välfärden får en högre status. Vi människor består av en själ som har en kropp. Ibland verkar det som att vi tror att vi består av en kropp som har en själ. Vi ställer naturligtvis upp på alla reservationer som vi finns med på, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 18.
Fru talman! Chatrine Pålsson pratade om sjukvårdens mål. Jag har ingen annan uppfattning än att målen i portalpragrafen ska uppnås. Jag delar i mångt och mycket den delen av Chatrine Pålssons anförande. När det gäller vården i livets slutskede pågår det i dag ett översyns och utvecklingsarbete inom ramen för Socialstyrelsen just för att man ska hitta värdigare former än de som finns i dag. Chatrine Pålsson tar också upp Demensförbundet och bidragen till handikapporganisationer. Det pågår en beredning på Socialdepartementet som ser över hur bidragen ska fördelas i framtiden. I utskottet har vi inte funnit anledning att föregripa den utredningen. Anledningen till att jag begärde replik var att Chatrine Pålsson tog upp Sara Wägnert och hennes modiga framträdande. Kristdemokraterna ingår i majoriteten i olika landsting och regioner där man privatiserar sjukhus. Privatiseringen innebär att yttrandefriheten för de anställda kommer att begränsas. Vi vet att det finns olika regler i botten för offentligt anställda. De har ett större utrymme när det gäller yttrandefriheten än vad man har inom privat sektor. Min fråga till Chatrine Pålsson blir då: Är det inte bekymmersamt att när kristdemokraterna nu är med och privatiserar delar av den offentliga sektorn, är ni också med och sätter munkavle på alla modiga människor som, liksom Sara Wägnert, skulle behöva träda fram för att påtala de brister som finns i vissa delar av denna sektor?
Fru talman! Jag ska börja med det sista som Ingrid Burman tar upp, och det gäller yttrandefriheten i privat sektor. Jag vill påstå att det finns många sjukvårdsanställda inom den offentliga vården som inte vågar eller får säga vad de tycker. Jag förmodar att Ingrid Burman vet att jag har verkat i den offentliga sjukvården i hela mitt liv. Offentlig sjukvård är ingen garanti för yttrandefrihet. Jag tror att privatiseringen bidrar till att vi får en högre kvalitet på all svensk sjukvård. Om det hade varit så att den offentliga vården hade löst alla problem hade kanske inte jag heller kommit dithän. Men nu har den inte gjort det. Man klarar inte av att lösa alla problem. Därför tror jag att det behövs alternativa driftsformer. Men vi ska komma ihåg att det ändå är våra gemensamma pengar som finansierar den privata vården. Det är bara det att det är andra människor som sköter själva verksamheten. Så detta är ingenting som är bekymmersamt för mig. Angående Demensförbundet vill jag ställa frågan till Ingrid Burman: Anser Ingrid Burman att vi ska få diskutera den frågan här i kammaren, eller anser hon att just dessa saker ska beslutas av regeringen? Jag har en känsla av att det är viktigt att det görs i den här kammaren, eftersom den kan betraktas som ett signalsystem. När det gäller vården i livets slutskede ska jag korrigera Ingrid Burman. Det är inte lätt att veta allt. Regeringen har tillsatt en kommitté, där jag själv sitter med, som arbetar med denna fråga, och det är jätteviktigt att den lyfts fram. Det finns människor som nu befinner sig i detta läge. Nyligen har det antagits budgetar i kommuner, landsting och här i riksdagen. Vi vet att det behövs mer resurser. Det är därför som jag lyfter fram denna fråga, och jag kommer att fortsätta att göra det.
Fru talman! Det sista först: Det är riktigt att det är en kommitté som ser över vården i livets slutskede. Det pågår också ett arbete inom ramen för Socialstyrelsen, och det är bra. Man behöver sätta fokus på den här frågan. När det gäller bidrag till handikapporganisationerna kommer det att finnas möjlighet att diskutera dessa. Enligt den information som jag har fått kommer det att finnas möjligheter till diskussion i samband med handikapplanen, då dessa bidrag kommer att beröras. Vad jag menar är att reservationen har avgetts samtidigt som det pågår ett beredningsarbete. Jag har all respekt för Chatrine Pålssons både rätt och möjlighet att lyfta fram denna fråga både här och nu, men jag har valt att avvakta beredningen så att jag vet vad jag har att ta ställning till när det gäller fördelningen av dessa medel. Men Chatrine Pålsson undviker att svara på min fråga. Ser hon inte något som helst problem med att kristdemokraterna är med och privatiserar stora delar av sjukvården, och att ni samtidigt är med och förändrar den lagliga rätten och möjligheten för den anställda personalen att gå ut och påtala brister i omsorgen där sådana finns? Det är skillnad på detta begrepp mellan privat och offentlig sektor. Den skillnaden är kopplad till lojalitetsbegreppet i anställningsförhållanden, och det är starkare när man jobbar i privat sektor. Finns det inga problem med den biten, Chatrine Pålsson? Chatrine Pålsson tycker liksom jag att det behövs modiga människor som träder fram och påtalar de brister som vi inte ser, eftersom vi inte alltid finns med på alla ställen.
Fru talman! Om detta skulle ha varit ett problem någonstans borde vi ha fått kännedom om det. Men min uppfattning om verkligheten är att man har haft problem med att få människor med civilkurage inom den offentliga vården som kan säga ifrån. Varför tror Ingrid Burman annars att Sara Wägnert blev årets svensk? Hon sade ju upp sig från sitt jobb när hon gick ut och sade vad hon tyckte. Det ansågs unikt, och jag tänkte på många andra vårdarbete som också har försökt att slå larm till sina chefer men som inte har kommit längre. Jag håller med Ingrid Burman om att problemet är stort när det gäller människor i viss verksamhet som bör säga ifrån. Men jag tycker inte att det är något alarmerande för den privata vården. Det görs ju kvalitetsuppföljningar och också den privata vården står ju under ständig tillsyn. Ingrid Burman får ursäkta, men detta är mer som att försöka hitta argument mot den privata vården än att se till verkligheten. Låt oss i det politiska systemet se till att kvalitetskraven uppfylls och att verksamheten utvecklas så att den blir så bra som möjligt. Det är så som vi tjänar patienten bäst. Sedan vill jag säga det som jag har sagt många gånger. Den som vårdas och är sjuk är inte intresserad i någon större utsträckning av vem som personalen får betalt av. Det som man är intresserad av är: Vad får jag för vård? När får jag den? Vilken kvalitet har den? Hur bemöts jag? Hur bemöts mina anhöriga? Det är alltså mötet mellan människor som är det avgörande. Organisationsformen är aldrig en huvudfråga.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 4, 9 och 25, men jag står självfallet bakom även övriga reservationer där Centerpartiet finns med. Ojämlika levnadsvillkor ökar hälsoskillnaderna, och därför måste folkhälsoarbetet vara en central del i allt samhällsarbete. Inte minst det lokala arbetet är betydelsefullt för att förebygga ohälsa. Individer, föreningar, bostadsföretag, kommuner och landsting har möjlighet att påverka och förbättra den lokala miljön och därmed möjlighet att minska hälsoklyftorna. När människor har makt över sina liv och ser möjligheter till förändringar är risken för ohälsa mindre. Därför ska allt politiskt arbete genomsyras av hälsoaspekter. Ett decentraliserat samhälle, som Centerpartiet vill medverka till, som grundas på människors aktiva deltagande ger de bästa förutsättningarna att minska ohälsa. Vården och omsorgen ska utgå från den enskilda människans behov och utövas i enlighet med den enskildes önskemål och aktiva val. Centerpartiet anser att alla ska ha möjlighet att i möjligaste mån och utifrån sina behov välja sin personliga kontakt, vårdinriktning och omsorgsform. Grundläggande för Centerpartiet är att vården och omsorgen ska vara gemensamt finansierad och behovsstyrd. Den vård och omsorg som erbjuds ska ha hög kvalitet och utövas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Möjligheterna att välja olika behandlingsalternativ ska förbättras. Bemötandet är av avgörande vikt. Många känner oro för att vården och omsorgen inte ska fungera när den behövs som bäst. Det är en viktig utgångspunkt när vi ska förbättra och utveckla verksamheten. Fru talman! Den ekonomiska situationen i ett antal kommuner och flertalet landsting är bekymmersam. Regeringens budgetförslag löser inte de kortsiktiga problemen. Strukturåtgärder är nödvändiga då vi blickar framåt. Några exempel på viktiga och nödvändiga strukturella grepp är ökad mångfald, bättre rutiner men framför allt rejäla strukturgrepp vad gäller läkemedelshanteringen, ökade möjligheter för patienter att nyttja den samlade vårdapparaten, utbyggnad av telemedicin i ett hälsonät och inte minst en säkrad framtida personalförsörjning. Dessutom anser Centerpartiet att vård och omsorgssektorn behöver tillföras ytterligare ekonomiska resurser. Centerpartiet anser således att vården och omsorgen ska finansieras med skatter och avgifter. Det gäller dock att skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa och offentiga producenter å andra sidan. Jag och Centerpartiet anser att en mångfald av vårdgivare kan innebära ökad närhet för patienten och en decentraliserad vårdstruktur. Det utvecklar metoder och förbättrar effektiviteten inom vård och omsorgssektorn samtidigt som förnyelse i arbetsformerna underlättas. Vi måste våga förnya. Vi måste våga satsa på ökad mångfald. Vi måste se till att ge möjligheter till nya alternativ för att inslagen i förnyelsen ska utvecklas ytterligare. Det krävs för att få en utvecklad sjukvård och även för utveckling av den offentliga välfärden. Regeringen har under hösten gjort tappra försök att måla upp ideologiska motsättningar om vem som ska få driva sjukvård, om det ska vara tillåtet för verksamheter att ge överskott etc. Här finns nog en ideologiskt grundad skillnad. Utgångspunkten måste självfallet vara vad som är bäst för den enskilda människan, hur vi kan få mest vård och omsorg för pengarna, vad vårdbehövande efterfrågar osv. Centerpartiet har tagit kamp för ökad mångfald. Vi måste släppa fram fler kooperativa och även fler privata lösningar för att öka valmöjligheterna för patienterna och för att få en stimulerande konkurrens och därmed mer vård för pengarna. Vi har drivit fram en öppning för ökad mångfald inom primärvården, och det är bra. Jag tycker att regeringen även inom tandvårdsområdet visar en viss öppning. Det är också bra. Men för slutenvården har det på något sätt låst sig. Återigen, mångfald är viktigt utifrån den enskildes behov och önskemål och utifrån patientperspektivet. Vi ska naturligtvis inte med lagstiftning stoppa dynamiken, de samverkande krafter som utvecklas mellan privat och offentlig verksamhet. Vi ska självfallet bejaka detta med klara spelregler. Vi ska värna den demokratiska kontrollen och visa öppenhet och förtroende för att regioner, landsting och kommuner har medborgarnas bästa för ögonen och ge dem möjligheter att forma sin organisation och sitt vårdutbud utifrån sina förutsättningar. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi hamnar rätt i den här frågan. Det är viktigt att vi allsidigt belyser dessa frågor. Jag har därför till socialutskottets ordförande framfört ett förslag och ett önskemål om att utskottets nästa offentliga utfrågning, lämpligen till våren, bör handla om dessa frågor för att vi ska få ett allsidigt beslutsunderlag. Jag hoppas, och tror, att alla partier kan ställa sig bakom mitt förslag. Fru talman! Det är inte acceptabelt att patienter får vänta flera år på en operation. Systemet brister när människor inte får rehabilitering eller behandling inom rimlig tid. Jag tycker att regeringen verkar vara aningen handlingsförlamad inför det faktum att operationsköerna faktiskt växer. Vi tror inte att enbart nationella handlingsplaner löser dessa problem. Regeringen borde skrida till verket och föreslå en nationell vård och tillgänglighetsgaranti. Vi tycker att möjligheterna till finansiell samordning, exempelvis SOCSAM, borde finnas i hela landet - allt för att kapa vårdköer, lindra mänskligt lidande och få folk i jobb. Handling är bättre än en plan för handling. Även jag skulle vilja ställa en fråga till Socialdemokraternas, Vänsterns och även Miljöpartiets företrädare. Jag är säker på att inte någon av oss är nöjda med de vårdköer som finns. Jag skulle vilja höra vad det är ni vill att vi ska göra för att komma åt problemet. Det vore intressant att höra. Satsning på primärvården nämnde Ingrid Burman, och det är vi helt överens om. Men det är en långsiktig satsning, och köerna är i högsta grad aktuella. Det räcker inte att bara säga nej till förslagen, utan man måste också se vad man har för egna förslag att komma med. Då kanske vi kan hitta gemensamma lösningar på problemet. Till skillnad från Moderaterna anser vi att förbättringar även kräver mer ekonomiska resurser. Därför har Centerpartiet gått i spetsen för att öka anslagen till landsting och kommuner. För Centerpartiet är det viktigt att använda skattebetalarnas pengar på ett klokt sätt. Vi behöver mindre försvar, men vi behöver mer pengar till vården och omsorgen. Centerpartiets medverkan i försvarsöverenskommelsen har som positiv konsekvens att sammanlagt 8 friska miljarder kommer att tillföras vård och omsorgssektorn under åren 2002-2004. Det möjliggör viktiga satsningar på främst primärvård och vård av och omsorg om äldre. Det möjliggör också hjälp till psykiskt sjuka och ökar tillgängligheten och mångfalden. Andra partier talar om värdig vård, om att värna gamla och sjuka. I Centerpartiet talar vi inte bara, utan vi handlar också. Nu har vi kommit i gång med diskussioner om hur centermiljarderna ska fördelas mellan kommuner och landsting, om hur vi får i gång processer och hur förändringsarbetet ytterligare kan stimuleras. Vårdmiljarderna löser självfallet inte alla problem. De riktar in sig på politiska prioriteringar som vi vill ha dem, och det är bra. Ett exempel: Om en miljard - hypotetiskt - satsas på primärvården innebär det, eftersom vi har ca 1 000 vårdcentraler i vårt land, att miljarden skulle räcka till en miljon kronor per vårdcentral. En miljon kronor till varje vårdcentral - jag vill påstå att det är ett bra tillskott. Jag vill påstå att det är att visa handlingskraft. Jag måste ärligt säga att jag är lite förvånad över att, kanske främst Kristdemokraterna, inte hakar på och omfördelar resurser från ett område som faktiskt behöver mindre till ett område som faktiskt behöver mer. Chansen finns nu. Vi borde ta den. Fru talman! Centerpartiet anvisar mer pengar till utgiftsområde 9 än regeringen, Vänstern och Miljöpartiet. För år 2000 är det plus 668 miljoner kronor, för år 2001 är det plus 1,3 miljarder kronor och för år 2002 är det plus 950 miljoner kronor. Det är enbart Folkpartiet som anvisar mer. Jag ska redovisa vårt budgetförslag i korthet. För det första vill vi återställa högkostnadsskyddet för läkemedel. Vi centerpartister var ju starkt kritiska när regeringen, Vänstern och Miljöpartiet försämrade högkostnadsskyddet för läkemedel. Vi vill se en återställare till 1 300 kronor fr.o.m. den 1 juni år 2000. Vi har också i vår motion visat ett antal åtgärder som borde vidtas för att dels få stopp på skenande läkemedelskostnader, dels återställa högkostnadsskyddet för läkemedel. Regeringen utreder en del åtgärder. Det är naturligtvis bra, och det tar tid. Det är mycket på detta område som behöver styras upp. En del i det här är också att vi vill avmonopolisera Apoteksbolaget. För det andra vill vi bygga ut ett nationellt hälsonät. Där anvisar vi 50 miljoner kronor för att kunna få en rejäl skjuts på den viktiga utbyggnaden av telemedicinsk verksamhet. Detta finns på många ställen, men det kan utvecklas vidare. Det är viktigt, inte minst för att bibehålla en decentraliserad hälso och sjukvård. För det tredje föreslår vi en höjning till handikapporganisationerna med 10 miljoner kronor. För det fjärde vill vi att man ska kunna bibehålla personlig assistans även efter 65-årsdagen. Vi är överens om att det är en åtgärd som ska verkställas, men vi vill att den ska genomföras ett år tidigare än regeringen, alltså från den 1 januari år 2000. För det femte återkommer vi med förslaget om en subventionerad hemtjänst, en hemservicecheck. Där kan jag väl inte påstå att vi hittills har fått särskilt stort gehör från riksdagens övriga partier, men vi ger oss inte. Vi känner oss säkra på att vi även på detta område kommer att se att det lossnar snart. Vid årets förstamajtal kunde jag t.ex. läsa att åtminstone en högt uppsatt fackordförande förordade en linje som liknade vår. Det är en liten framgång i alla fall. Är det så att Susanne Eberstein eller Ingrid Burman vill ta del av det pressmeddelande som jag har från det här förstamajtalet upplyser jag gärna om innehållet i det. Därutöver har vi från Centerpartiet redovisat en del mindre besparingar på byråkratin, och även att särskilda medel borde ha avsatts för en utvidgad drift av verksamheten vid Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Ytterligare kommentarer till en del motioner och reservationer kommer några av mina partikamrater att bistå med.

Fru talman! Jag begärde replik för att först försöka svara på Kenneth Johanssons fråga. När det gäller att se till att vi kapar köerna finns det några viktiga byggstenar. Den första är naturligtvis att det måste finnas resurser. Det måste finnas resurser för landstingen att använda för att kunna erbjuda den här sjukvården. Det måste finnas pengar och det måste finnas människor. Jag tror att det är en riktigare och rimligare väg att gå än att tillsätta en vårdgaranti och sedan inte kunna ha ett innehåll i den. En vårdgaranti kan också riskera att gå ut över andra, t.ex. sådana med sjukdomar med kroniska tillstånd. Vi vet av erfarenhet efter den förra vårdgarantin, som var begränsad till några få diagnoser, att så var fallet. Vi har tagit del av utvärderingar av den. Så detta steg handlar om resurser. Det andra är just detta att satsa på primärvård och på att kapa köerna tidigt så att vi når fram med rätt vård i rätt skede. Jag tror att jag och Kenneth Johansson är överens i den frågan. Däremot är vi ju inte överens när det gäller hur vi ska disponera de pengar som finns. Jag menar att detta bör ske under utvecklade former inom offentlig sektor. Jag vet att Kenneth Johansson själv har varit i USA, och kanske också då tagit del av hur effektiv den privatiserade sjukvården är. Han kanske har jämfört med den svenska sjukvården och kommit till samma slutsats som alla utredare gör; att den svenska sjukvården är överlägsen den privatiserade sjukvården.
Fru talman! Vi är överens om att det behöver tillföras ytterligare resurser till vård och omsorgssektorn. Som centerpartist skäms jag inte dugg över det arbete och slit som vi har lagt ned på att se till att det nu ser ljusare ut i landets ekonomi och att det faktiskt också har börjat tillföras ett ganska stort antal miljarder under senare år. Det är vi som har varit med och lagt grunden för att detta också kan genomföras. När det gäller vård och tillgänglighetsgarantin är vår erfarenhet, som tidigare talare också har sagt, att det tidigare visat sig att köerna minskar. Det finns naturligtvis skönhetsfläckar även där, men min poäng är att jag inte bara tycker att Ingrid Burman ska säga nej. Titta på det som eventuellt har brustit i tidigare system och låt oss se om vi kan hitta en lösning så att vi faktiskt gör något åt problemen. Det går inte att lösa problemen genom att bara säga nej, utan låt oss diskutera det här. I fråga om primärvårdssatsningarna är vi överens. Men det får inte bli en läpparnas bekännelse. Tittar man t.ex. på hur många allmänläkare som har tillförts primärvården under senare år och jämför med hur många specialister som har tagits in i hälso och sjukvården är det en blygsam satsning på primärvården. Det är mest snack. Vi måste även här gå till handling. Till sist vill jag säga att USA inte står som någon som helst modell för mig. Jag tycker att vi ska utveckla den svenska modellen. Jag tycker att vi ska ha en gemensamt finansierad vård och omsorg. Men vi ska vara öppna för en ökad grad av mångfald.
Fru talman! Låt mig börja med detta som Kenneth Johansson hänvisar till om vårdgarantierna och utvärderingen av den. Vad man visade var att man kapade köerna för de diagnoser som var satta med vårdgaranti, det är riktigt. Men vad man också visade var att det fanns undanträngningseffekter när det gällde andra diagnoser och deras rätt till behandling. Det gällde inte minst dem med kroniska sjukdomstillstånd. Detta är alltså redovisat. Jag är fullständigt övertygad om att Kenneth Johansson har tagit del av detta också. När det gäller hur vi går vidare med sjukvården ska vi naturligtvis bejaka alla former och många former av mångfald inom den offentliga sektorn. Här krävs ett fortsatt utvecklingsarbete, och då handlar det inte minst om ledarskapsfrågor inom den offentliga sektorn. Det handlar om att utveckla vårdkedjor. Det är ett gigantiskt arbete som vi har framför oss. Men jag menar att detta arbeta har påbörjats, och det ska fortgå. fr.o.m. den 1 januari. Hur har Kenneth Johansson tänkt att gå till väga? Här måste vi också samtala med Kommunförbundet, och vi måste kartlägga hur många människor som det ska omfatta. En del som har passerat 65-årsgränsen finns i dag i olika sjukvårdssystem och går inte att föra tillbaka. Hur ska Kenneth Johansson klara detta på 22 dagar? Den majoritet som föreslår den här förändringen vill genomföra den så snabbt som möjligt, men det krävs också att vi hinner med detta, därav tidsgränsen den 1 januari år 2001. Men Kenneth Johansson har tydligen ett trollspö att svänga så att detta kan träda i kraft tidigare.
Fru talman! Jag tycker att vård och tillgänglighetsgarantin är väl värd att pröva, och jag är öppen för att diskutera de skönhetsfläckar som fanns tidigare. Men det är nej från Ingrid Burman och majoriteten. Nästa exempel är hjälpmedelsgarantin. Socialstyrelsen säger att en hjälpmedelsgaranti inte är bra. Det blir säkert samma inställning från majoriteten, nämligen ett nej. Jag tycker att man måste vara mer öppen för att se på olika lösningar. Jag nämnde i mitt anförande att vi borde ge möjligheter till en finansiell samordning, motsvarande SOCSAM, som vi vet ger möjligheter att använda t.ex. kassans pengar på ett effektivare och aktivare sätt för att få människor i jobb eller annan verksamhet snabbare. Detta borde få möjlighet att spridas över hela landet. Men regeringen väljer att förlänga försöksverksamheter. Självfallet är vårdkedjan helt nödvändig, och det är en nyckel för att få detta att fungera. Vi är också överens om att det är ett stort arbete. Men bara därför att det är ett stort arbete ska man inte behöva säga att ingenting görs. Tvärtom måste vi gå till aktiv handling. Beträffande 65-årsgränsen vill jag nog påstå att utifrån det beslut som har fattats för länge sedan av riksdagen handlar det mycket om försening, på gränsen till förhalning, i fråga om att få den reformen åtgärdad. Vi vet ganska väl vad detta kommer att kosta under det första året. Under de kommande åren är det däremot svårt att se vad det kommer att kosta. Men om viljan fanns skulle även detta kunna lösas.
Fru talman! Först välkomnar jag att Centerpartiet kämpar för att ta bort 65-årsgränsen. Jag hade haft anledning och göra det även med Chris Heister. Det är faktiskt kristdemokraterna som har kämpat längst med denna fråga. Men det är utmärkt att vi är på väg åt samma håll. Jag förstår att Kenneth Johansson tillsammans med Centerpartiet måste försvara sitt försvarsbeslut. Jag har full respekt för det. Men det är ju inte i första hand kristdemokraterna som ska försvara det dåliga beslutet. Vi vill anslå mer pengar till vård och omsorg, drygt 3 miljarder kronor för treårsperioden. Ändå är vi realistiska och vill ha ett bra försvar. Jag kanske ska ställa en fråga till Kenneth Johansson, eftersom det trots allt finns ett stort antal kommuner som verkligen kommer att få ebb i kassan på grund av att skatteunderlaget minskar. För Ängelholms del handlar det enligt uppgift om 900 miljoner kronor när F 10 läggs ned. Det är ganska mycket pengar. Hur ska de få in dessa pengar för att kunna ge en god vård och omsorg? Det som vi har sett under senare år av avlövning av vård och omsorg handlar om att Centern tillsammans med Socialdemokraterna har lagt fram budgetförslag som inte har gett mer pengar utan snarare mindre. Det handlar ju om att man är ärlig i sina förehavanden. Men trots allt är det väl så, Kenneth Johansson, att det ju är tillväxten i våra kommuner och landstingen som ska göra att vi kan ge god vård på lika villkor?
Fru talman! Jag ska börja med det sista som Chatrine Pålsson sade. Helt ärligt så har vi tagit ett stort ansvar för att sanera landets ekonomi och för att det nu också tillförs ytterligare resurser till kommuner och landsting. I den delen tycker jag att vi har så att säga ordentligt på fötterna och att vi har tagit ett ansvar och visar att när man gör det leder det också till förutsättningar att utveckla verksamheter. Beträffande 65-årsgränsen är det jättebra att vi är överens. Nu gäller det att se till att vi också får ett resultat.

Samtidigt gör ni precis samma säkerhetspolitiska bedömning i första vändan, nämligen att det går att göra besparingar därför att vi har ett fredligare Europa och en fredligare värld. Då tycker jag att det är så naturligt att man vill använda skattebetalarnas pengar på ett klokt sätt och satsa på vård och omsorg. Och det går att göra besparingar, vilket vi är överens om utifrån det säkerhetspolitiska läget. Varför inte göra det som ni själva säger i vårdmanifestet och låta vården komma i första hand?
Fru talman! Vi har ju balanserat vår budget. Vi har ett starkare budgetförslag än regeringen. Och vi har prioriterat ned och prioriterat upp. Det kan Kenneth Johansson läsa i vår motion. Det är inte några luftsiffror som vi har, utan det är pengar som vi tillför. Men vi gör andra bedömningar än Centerpartiet och Socialdemokraterna beträffande försvaret. Det är ju det som är frågan. Men det är ju inte en försvarsdiskussion som vi ska föra nu utan en sjukvårdsdiskussion, och vi ska se till att vi får de pengar som vi behöver så väl för vård och omsorg. Och då vet ju Kenneth Johansson att det finns jättestora behov, framför allt för kommunerna med äldrevården, där resursbehoven ökar dramatiskt för att man ska kunna behålla den standard som vi har i dag, och det är ju en standard som vi inte är nöjda med.
Fru talman! Det är en vård och omsorgsdiskussion som vi för. Jag konstaterade att Centerpartiet har medverkat till att 8 friska miljarder nu kommer att levereras till vården och omsorgen. Jag är glad för det. Jag hade hoppats att även kristdemokraterna skulle vara glada för det. Jag tycker att det som vi får för dessa 8 miljarder är ett värdefullt tillskott.

Här har vi ju möjligheter att åtminstone få i gång en process på ett sätt som jag anser är viktig.
Fru talman! Jag förstår, precis som Chatrine Pålsson, att Kenneth Johansson har ett behov av att på något sätt försöka rättfärdiga den uppgörelse som man har gjort med Socialdemokraterna om försvaret. Detta är ju en planmässig nedrustning av försvaret. Jag har svårt att förstå att Kenneth Johanssons och Centerpartiets säkerhetspolitiska bedömning mot bakgrund av det som händer bara i dessa dagar med Tjetjenien och Serbien och president Jeltsin som återigen börjar skramla med kärnvapenhotet. Men den diskussionen får föras i en annan debatt. Problemet, som jag ser det, är följande. Vi har ju erfarenheter när det gäller detta med att ge mer pengar till kommuner och landsting - pengarna har inte gått till vård och omsorg. Om jag inte missminner mig finns det en undersökning som visar att av de s.k. 80 % till annat. Med de stora problem som man har med bostadsbolag ute i kommunerna som är stora svarta hål går naturligtvis mycket pengar till detta i stället för att gå till det som är kommunernas och landstingens viktigaste kärnuppgifter. Kenneth Johansson sade att den här miljarden skulle innebära 1 miljon kronor till varje vårdcentral. Ja, om det vore så väl, Kenneth Johansson! Men vi vet ju, och många gånger också vårdpersonalen, att det inte ger mer verksamhet. Många vädjar och säger: Ge inte mer pengar förrän vi har fått en bättre organisation av sjukvården! I den delen är Kenneth Johansson och jag överens. Väldigt mycket behöver göras för att förändra sjukvården och därmed ge utrymme för en bättre vård, en vård av högre kvalitet, där patienterna kan få hjälp i tid; detta jämfört med vad vi i dag har möjligheter att göra. Därför är det bra att vi är överens om den nationella vårdgarantin. Ska vi nu se till att vi verkligen vet att pengarna går till sjukvård vore ett bättre sätt än det som Kenneth Johansson har bidragit till, i och med den uppgörelse som försvårar enormt för försvaret, att gå vidare mot en obligatorisk hälsoförsäkring där vi vet att varje krona går till sjukvården.
Fru talman! Jag tror att de allra flesta anser att vi nu har ett bättre säkerhetspolitiskt läge än på länge. Det möjliggör en modernisering och en besparing i försvarsdelen. En positiv konsekvens är också att vården får 8 miljarder. Det är helt klart så, och där är vi överens, att det viktigaste är att det behövs organisatoriska förändringar, att det behövs en utvecklad verksamhet och att det behövs strukturella grepp för att klara de framtida behoven. Men för att få i gång processen och för att rikta in åtgärder mot speciellt prioriterade områden är, tycker jag, vår överenskommelse med socialdemokraterna i den delen utmärkt. Det gäller då satsningar på fyra mycket klart specificerade områden: 4. tillgänglighet och mångfald. Just nu har arbetet påbörjats med att ta fram det utvecklingsavtal som överenskommelsen mellan staten, kommunerna och Landstingförbundet innehåller; detta för att gemensamt få ett upplägg som är sådant att resurserna går till de fyra utpekade områdena. Vidare finns det inga sanktionsmöjligheter. Den s.k. påsen kommer att användas i statsbidragssystemet beträffande kommuner och landsting. Men jag är säker på att detta, med kloka kommun och landstingspolitiker, kommer att få genomslag.
Fru talman! Man kan inte bygga ett försvar på att det är solsken varje dag men det är uppenbarligen det som är den säkerhetspolitiska bedömningen från Vi har inte haft några krig i Europa mellan andra världskriget och 1988. Sedan dess har det varit sex krig i Europa. Jag tror att det finns anledning att verkligen ta detta på allvar och göra en seriös säkerhetspolitisk bedömning och att verkligen se till att vi har det försvar som Sverige behöver. Kenneth Johansson säger att det inte finns några garantier med de pengar som nu frigörs genom denna planmässiga nedrustning därför att detta ska gå in i påsen. Av erfarenhet vet vi sedan tidigare vad det innebär.

Jag tror att det är på det sättet som vi kan ge en bättre vård än vi i dag kan ge. Det går alltså inte att tro att man bara genom pengar kan lösa detta, för det handlar inte bara om pengar, Kenneth Johansson. Det handlar om att få en verksamhet som fungerar - en verksamhet där personalen trivs, där man får en utveckling av vården och där vi kan ta till oss nya internationella rön för att på det sättet alltid finnas i framkanten. För detta krävs det att vi får förnyelse och förändring. Det är vi överens om så det borde vara det som vi slåss för, inte denna planmässiga nedrustning av försvaret som ni nu bidrar till!
Fru talman! Det är ganska stora ord från Chris Heister när hon påstår att det inte görs en seriös säkerhetspolitisk bedömning. Jag tror att det bara är Chris Heister, och möjligen moderaterna, som står för den åsikten. I övrigt är det nog en ganska klar uppfattning att det i nuvarande läge faktiskt går att göra besparingar. Detta är bra. Poängen, menar jag, är att det är en aktiv handling om man kan ta från ett område och ge till ett annat område. Man vågar prioritera och ta ansvar. Man vågar tillföra resurser till de områden där det behövs mer resurser. Det är helt klart så. Jag säger än en gång att det inte är enbart pengar som löser problemen, utan det handlar också om strukturgrepp. Det är då vårdgarantin och organisatoriska förändringar som vi måste se.

Det utvecklingsavtal som nu görs mellan staten, kommunerna och Landstingsförbundet pekar ut hur arbetet ska läggas upp för att vi ska få genomslag för de fyra prioriterade områdena. Det gäller då för oss att se till att det blir det genomslag som vi så väl önskar och behöver.

Fru talman! Eftersom riksdagsmajoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, står bakom förslagen i budgetpropositionen vad gäller de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena och Folkpartiets budgetförslag om utgiftsram för utgiftsområde 9 redan har avslagits av riksdagen kommer vi att avstå från att delta i beslutet om anslagsfördelningen. 2 539 miljoner kronor mer än regeringens förslag. Vi har valt att i vårt förslag göra en större satsning på handikappområdet och att sänka läkemedelskostnaderna för den enskilde. Men vårt budgetförslag är en helhet. Därför finns det ingen anledning att fullfölja de här anslagsyrkandena. Vi har alltså valt att göra andra prioriteringar, framför allt när det gäller vård och omsorg men även när det gäller utbildning, bistånd, miljö och rättssäkerhet. Fru talman! Jag tänker kort beröra de här anslagsområdena, som också kommer att utvecklas av andra representanter för Folkpartiet senare i debatten. Jag kommer också att beröra några av de reservationer som vi har i betänkandet. Folkpartiet liberalerna anvisar en helt annan väg för svensk vårdpolitik än den som socialminister Lars Engqvist är inne på. Vi är visserligen överens med regeringen och socialministern om finansieringen - att vården och omsorgen ska vara gemensamt finansierade. Det är inte plånbokens storlek som ska avgöra vilken vård eller omsorg en medborgare ska ha rätt till. Vård på lika villkor och efter medicinska behov är grundläggande för all liberal sjukvårds och omsorgspolitik. Alla människor ska behandlas med samma hänsyn och respekt. Det är också denna grundsyn som leder oss till slutsatsen att det är fel att stöpa all vård i samma form. Tvärtom är det viktigt att stärka patientens inflytande genom att öka den enskilde medborgarens valfrihet. Därför kan vi inte acceptera regeringens syn, att privata intressen inom sjukvården ska stoppas. Svensk vård behöver förnyelse för patienternas skull, för vårdpersonalens skull och för sjukvårdskvalitetens skull. Vi anser att det behövs mer resurser till vården, men också att svensk vård måste förnyas på många sätt. Det är för oss en mycket stor framtidsfråga. Sverige måste ha möjlighet att behålla den goda kvalitet inom sjukvården som vi har i dag och även förbättra den. Vi tror att svensk sjukvård har en stor potential att bli en viktig exportprodukt bara den ges rätt förutsättningar. Svenskt vårdkunnande, svenska läkemedels och medicinteknikbolag kan mycket väl bli framtidens viktigaste industrigren. Fru talman! Samhällets kostnader för läkemedel bör behandlas tillsammans med kostnader för övrig sjukvård. För att göra väl avvägda prioriteringar måste ansvariga politiker se sjukvårdskostnaderna som en helhet, såväl från ett patientperspektiv som ur samhällets synvinkel. Folkpartiet ställde sig i stora huvuddrag bakom läkemedelsreformen hösten 1996. Vi bedömde att det var riktigt att ansvaret för läkemedlen överfördes till sjukvårdshuvudmännen. Det är där man kan ha ett samlat grepp över samtliga sjukvårdskostnader och också påverka kostnaderna. Minskade läkemedelskostnader var ett av de stora målen med läkemedelsreformen, men kostnaderna har fortsatt att skjuta i höjden. Därför valde regeringen att, som vi ser det, gå en olycklig väg när man beslutade att lägga över ansvaret för kostnaderna på patienterna, på dem som allra bäst behöver läkemedel. Vi vände oss mot förslaget att höja högkostnadsskyddet och att ändra trappan, som innebär att den enskilde åtminstone i inledningsskedet av en 12 månadersperiod får betala väldigt mycket. Det är många som inte orkar med den höga ingångsavgiften. Vi har i motioner och senast nu under den allmänna motionstiden och i vår ekonomiska motion pekat på en rad förslag för att komma till rätta med läkemedelskostnaderna utan att det drabbar den enskilde. Exempel på detta är fungerande läkemedelskommittéer som kan göra en noggrannare uppföljning av förskrivningen och anvisa lika bra men billigare alternativ på mediciner. Ett annat exempel är att följa de rekommendationer som SBU har gett ut. Vi anser också att det år 1993 införda referensprissystemet ska utvidgas. Läkare ska ges möjlighet att förskriva vissa dyrbarare läkemedel - exempelvis nyintroducerade potensmedel och bantningsmedel - utan rabattering när syftet i första hand inte är medicinskt utan kan skapa bättre livsbetingelser. Det är möjligt i dag, men rättsläget är oklart och utreds visserligen nu. Det är viktigt att det snarast kommer klara riktlinjer. månadersperiod. Det är det förslag som vi haft hela tiden. Kostnadsökningen måste bekämpas på annat sätt än att drabba dem som allra bäst behöver läkemedlen. Genomför man dessa förslag kan man sänka högkostnadsskyddet. Eftersom vi är medvetna om att alla åtgärder inte kan träda i kraft med full verkan direkt, har vi i vårt budgetförslag anvisat 400 miljoner extra för år 2000 och 300 miljoner respektive 200 miljoner för de två nästkommande åren. I vårt budgetförslag har vi också anvisat 1 955 Funktionshinder är en ojämlikhet som beror på slumpen, olycka eller sjukdom. Funktionshindret ger upphov till fullständigt oacceptabla problem och orättvisor för den enskilda människan. Som politiker har vi ett ansvar för att prioritera människor med funktionsnedsättningar och andra grupper. Det är prioriteringar som Folkpartiet har gjort under en lång rad av år, och vi fortsätter i vårt budgetförslag även nu och kommer att fortsätta att engagera oss starkt i dessa frågor. I huvuddrag handlar vårt förslag om att återställa handikappreformen, ta bort alla de försämringar som gjorts under årens lopp. Även när man fyllt 65 år ska man få behålla sin personliga assistent. De här förslagen kommer att utvecklas mera konkret senare i debatten av andra i Folkpartiet. Vi har också avsatt 4 miljoner kronor mer till landets kvinnojourer. Vi har inte minst under det senaste året fått uppleva väldigt mycket av det som kvinnor utsätts för. Regeringen har visserligen lagt på mera pengar till kvinnojourerna, men vi tycker att det inte räcker. Just kvinnojourerna är en ovärderlig hjälp för de kvinnor som råkar i situationer där man inte kan klara av sin situation utan behöver hjälp av utomstående. Fru talman! I samband med budgeten har det också behandlats en rad andra förslag som berör socialutskottets område men som inte påverkar budgeten. Vi har i betänkandet en rad reservationer som jag vill kommentera - först några tandvårdsfrågor. Den nya tandvårdsförsäkringen har fått förödande konsekvenser för gamla och sjuka. I stället för att subventionera dem som har de största problemen och de allra högsta kostnaderna har subventioner lagts på dem som har de minsta problemen. Det leder till försämrad tandhälsa för gamla och funktionshindrade. Vi tycker alltså att man snart måste komma tillbaka med en ordentlig tandvårdsreform. Vi vet att det pågår ett arbete, men vi vill ändå peka på att det är oerhört viktigt därför att tandhälsan raseras i dag hos väldigt många människor i Sverige, från att vi egentligen haft en mycket bra tandhälsa. Vi har i många år arbetat här i riksdagen och ute i landstingen för att försöka få i första hand socialdemokraterna att förstå att även barn och ungdomar ska kunna välja sin tandläkare. Utredningar visar att det blir en bättre kvalitet om man har möjlighet att välja sin tandläkare. En förbättring har skett, men fortfarande förnekas barn och ungdomar rätten att välja tandläkare. Konkurrensverket, t.o.m., har förordat att detta borde genomföras. Vi tycker att det i tandvårdslagen bör införas en skyldighet för landstingen att erbjuda barn och ungdomar fritt tandläkarval och att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Fru talman! Sverige har varit framgångsrikt när det gäller bekämpningen av hiv. Det är självklart att samhället måste fortsätta satsningen, och då behövs stöd från statliga myndigheter för att arbetet på lokal nivå ska få det utrymme det behöver. Det förebyggande och stödjande arbete som bedrivs av frivilligorganisationerna utgör ett ovärderligt komplement till de offentliga institutionerna. Men vi vet att de stora problemen och de flesta smittade finns i storstäderna. Därför anser vi att det är viktigt att det finns ett specialdestinerat stöd för just storstäderna. Fru talman! Jag vill kort beröra vår reservation när det gäller spelberoende. Olika typer av beroende av alkohol, narkotika, droger och läkemedel tas upp, men just spelberoendet, som faktiskt kan knytas an till andra beroenden, har fått en väldigt liten plats. Det är ett stort hälsoproblem, mycket större än vad man tidigare trott. Ca 150 000 människor bedöms ha problem med sitt spelande i dag. För en tredjedel av dem är problemen så allvarliga att de kan klassas som sjukligt spelande. För dem finns i dag väldigt små möjligheter att få hjälp i form av behandling och rehabilitering. Vi anser att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att undersöka hur vård-, behandlings och rehabiliteringsbehoven kan tillgodoses. Fru talman! Som jag har sagt kommer våra förslag på sjukvårdsområdet och handikappområdet att beröras senare. Jag vill nu beträffande anslagsyrkandena hänvisa till det särskilda yttrande som vi har i betänkandet. I övrigt står jag bakom samtliga våra reservationer, men jag yrkar bifall till reservationerna 18 och 21 som kommer att utvecklas senare under debatten.

Fru talman! Miljöpartiet ställer sig bakom budgetförslaget i det här betänkandet, ett budgetförslag som bygger på ett samarbete mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Fru talman! Jag tänker börja med att tala om sjukvården. Jag tycker det är bra att det satsas extra pengar till kommuner och landsting och att det kommer mer de närmaste åren, att det finns en önskan från oss alla att förbättra situationen inom vårdsektorn. De frågor jag ändå måste ställa är: Tillförs vården nya resurser utan att det gjorts några analyser? Varför märks inga riktiga förbättringar? Det känns som att pengarna kastas in på måfå. Är det så? Är det inte dags att bestämma hur vården ska se ut och sedan bestämma hur vi finansierar den. Givetvis ska det vara en solidarisk finansiering över skattsedeln. Jag tror inte på Moderaternas modell med en försäkring. Det är egentligen samma system som vi har med skatterna om vi öronmärker dem. Jag kan inte se att det skulle vara någon skillnad om man kallar det för en försäkring som ska ge ett skydd för alla. Moderaterna vill ju ständigt sänka skatterna. Jag tycker att en hög skattenivå är bra om pengarna används på ett bra sätt. Det handlar om en solidarisk fördelning av dem. Det är det som är det viktiga. Att jag ställde dessa frågor nyss beror på att jag inte kan blunda för de signaler som under den senaste tiden kommit från mina egna partikamrater runtom i landet, från vårdpersonal och från Landstingsförbundet. Det är signaler som oroar mig. De talar om att vi inte har nått dit jag och många andra önskat. Mina partikamrater i landstingen har beskrivit hur de upplever situationen inom vården. Det finns de som beskriver situationen som god, även om de tycker att det finns problem med köer, brist på läkare och sjuksköterskor. Det finns andra som beskriver situationen så att de balanserar på en skör tråd som hotar att brista. En del har beskrivit situationen som mycket allvarlig, andra säger att vården är på gränsen till ett sammanbrott. I ett av de landsting som jag har haft kontakt med berättar man att man beräknar att få ett litet överskott, men de allra flesta räknar med besvärande underskott som medför fortsatta nedskärningar. Alla talar om köer, om en besvärlig personalsituation, höga övertidsuttag och om att sjukskrivningarna hos personalen ökar. Det tillskott som kommit i budgeten beskrivs som positivt. En del tycker att det är marginellt, och några påpekar att det äts upp av ökade kostnader. Fru talman! Även om det kommer mer resurser till vårdsektorn de närmaste åren är jag ändå orolig över den situation som råder i dag. Dagens situation inom vårdsektorn ger tveklöst vind i seglen för dem som vill privatisera vården. Jag är rädd för att många vårdanställda helt har tappat tron på oss politiker. Många orkar inte längre vänta på de förbättringar som de saknat så länge och som återkommande utlovats. Många hör fortfarande krav på fortsatta besparingar och indragningar. Trots allt gör de här extra pengarna nytta i vården. Utan dem hade det varit ännu värre än vad många upplever i dag. Jag har inte heller glömt alla löften som gavs i valrörelsen. Kenneth Johansson frågar hur vi ser på vårdköerna. Jag tycker att de är besvärande. Jag tycker att de är oacceptabla. Därför är det viktigt att det kommer mer resurser till vården. Kenneth Johansson talar om de åtta friska miljarderna från försvaret. Jag tycker att det är bra att de kommer, men jag känner ändå oro eftersom de inte kommer nu, och det är just nu som det är så besvärande. Men man har ju någonting att se fram emot inom vården. Jag tycker också att det är viktigt att man satsar extra på primärvården. Fru talman! Vi borde kanske sätta strålkastarna på det förebyggande arbetet. Det arbetet ska ju bidra till att vi slipper använda vården i en alltför stor omfattning. Det finns mycket att göra på det här området. Jag ska bara ta upp ett par punkter i dag. Tyvärr har det kommit varningssignaler även på det här området de senaste dagarna. Från Smittskyddsinstitutet, som har en mycket viktig roll när det gäller det förebyggande arbetet, har jag fått veta att deras ekonomiska situation nu är så allvarlig att verksamheten hotas av stora nedskärningar. Hotet mot deras verksamhet är akut. Det finns en uppenbar risk att viktig kompetens går förlorad. Där finns personal som både är viktig för verksamheten och mycket eftertraktad. En del av den personalen har redan erbjudits arbete utomlands. Jag önskar att socialministern hade varit här i dag så att jag hade kunnat ställa en fråga direkt till honom. Nu vänder jag mig i stället till Susanne Eberstein. Planeras någonting för att rädda situationen på Smittskyddsinstitutet så att de inte riskerar att förlora viktig och kompetent personal på grund av den ekonomiska situationen, som förhoppningsvis är tillfällig? Det är ändå en situation som nu framtvingar personalnedskärningar. Det tar lång tid att bygga upp bra verksamhet. Tyvärr kan den raseras på alltför kort tid. Låt inte detta ske med Smittskyddsinstitutet! Det blir bara viktigare och viktigare i och med att vårt resande till exotiska länder ökar. I det här sammanhanget får vi inte heller glömma bort tbc-situationen i våra grannländer österut. Fru talman! När det gäller det viktiga förebyggande arbetet vill jag också se en ordentlig satsning på att minska tobaksanvändningen. Jag vill se återkommande information, satsningar på rökavvänjning och fler rökfria miljöer. Med tanke på att regeringen själv beskrivit tobaksrökningen som den största enskilda folkhälsorisken, hoppas jag att det mycket snart kommer kraftfulla åtgärder på det området. I vilket fall som helst hoppas jag att de organisationer som kämpar för en minskning av tobaksanvändningen och för fler rökfria miljöer samverkar och går på offensiven. Jag hoppas på en kraftsamling under år 2000. Rehabilitering är också en viktig fråga. Här ser jag med oro på vad som sker med missbruksvården. Jag tycker att samhället har tappat greppet där. Många missbrukare och deras familjer far illa i dag. Även gruppen psykiskt sjuka har hamnat mellan stolarna. Där måste det också göras insatser. Enligt uppgift hamnar ungefär 50 % av de psykiskt sjuka också i missbruk, och självmordsfrekvensen är mycket hög i den här gruppen. Nu tänker jag säga några ord om tandvården. Vi i Miljöpartiet anser att det är viktigt att tandvården jämförs med hälso och sjukvården och att den ingår i hälso och sjukvårdens avgiftssystem. Det är inte acceptabelt att kostnaderna för tandvård kan bli så höga att människor i vårt samhälle tvingas avstå från att söka hjälp. Även för många som långt ifrån är fattiga kan tandvårdskostnaderna vara så betungande att de avstår från kontroll och behandling eller skjuter behandlingen på framtiden trots att de har problem med tänderna. Det är speciellt viktigt att förändra för alla de som behöver ekonomiskt stöd från socialtjänsten. De har bara rätt till bistånd för akut tandvård. Det kan innebära att de av ekonomiska skäl kan tvingas att dra ut tänder som går att laga. Det tycker jag är en skam i ett välfärdssamhälle. Miljöpartiet har år efter år återkommit med förslag om att tandvården ska ingå i hälso och sjukvårdens avgiftssystem. Jag tycker att det är glädjande att vi blir fler och fler som återkommande kräver detta. Jag hoppas att vi snart har nått den tidpunkten då en majoritet av riksdagen röstar igenom ett sådant förslag. Vi är givetvis medvetna om att den här viktiga och nödvändiga reformen kostar en del. Därför föreslår vi att regeringen tillsätter en utredning som beräknar kostnaderna och som tar fram flera olika alternativ till finansiering och genomförande. Jag tycker att det är bättre med en bra tandvårdsreform än med skattesänkningar. En annan fråga som berör tandvården är att alla de som har problem med sina amalgamfyllningar och som anser att de blivit sjuka av dem måste få ett bättre stöd. Vi stöder i vår reservation Tandvårdsskadeförbundet som förordar att det föreslagna kompetenscentrumet för de här frågorna förläggs till Uppsala. I den reservationen föreslår vi också att det föreslagna kompetenscentrumet ska bidra till att ge patienter med sjukdomar som är relaterade till tandfyllningsmaterial ett kompetent och värdigt omhändertagande. På tandvårdsområdet ställer jag mig också bakom reservation 12, om landstingens förhandsprövning. Fru talman! Slutligen ska jag kommentera reservation 18 som handlar om statsbidrag till handikapporganisationer. Jag har fått telefonsamtal med förfrågan om varför Miljöpartiet inte stöder reservationen, eftersom den då skulle kunna få stöd från en majoritet. Reservationen som bygger på en socialdemokratisk motion pekar på orättvisan vid fördelning av bidrag till handikapporganisationer och på att den utredning som fått i uppdrag att komma med förslag till en ny modell för fördelning av bidragen inte har beaktat frågan om en rättvis och jämlik fördelning av bidrag mellan de olika organisationerna. Jag förstår de som jobbar under knapphetens stjärna i ett handikappförbund och som vill ha ett omedelbart ekonomiskt stöd när de känner att deras verksamhet håller på att klappa ihop. Men jag ser inte att ett stöd för reservation 18 ger det snabba ekonomiska stöd som önskas och som många tror. Det blir ett tillkännagivande. Eftersom jag vet att frågan bereds av regeringen och förmodligen också snart kommer som ett konkret förslag som vi kan ta ställning till har jag avstått från att stödja reservationen. Jag utgår från att det förslag som kommer ska vara sådant att det är en rättvis fördelning mellan organisationerna och att regeringen har lyssnat på de synpunkter som har framförts från olika handikappförbund. Om det inte är en bra och rättvis fördelning kommer inte Miljöpartiet att ställa upp på förslaget. Den här reservationen ger, som jag sade tidigare, inte de snabba pengar som man inom handikapporganisationerna tror. Rätta mig gärna om jag har fel. Fru talman! Jag står bakom samtliga mina reservationer i det här betänkandet, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 6 som innebär möjlighet till bra tandvård för alla.

Fru talman! Thomas Julin har gett uttryck för en berättigad oro för att de pengar som går till landstinget verkligen används för sjukvård. Jag tycker att det var mycket tankeväckande ord som kom från Miljöpartiet i denna del. Likadant är det när det gäller personalens situation. Många känner att de inte får det utrymme i sitt arbete som de skulle vilja ha. Många gånger växer utbrändhet i konflikten mellan att känna att man har ett stort ansvar och att man inte har befogenheter att leva upp till det ansvaret. Det är också mot den bakgrunden som vi från vårt håll med kraft driver förnyelse och förbättring av sjukvården. Vi tycker att det vore bra om Thomas Julin och Miljöpartiet kunde delta i det arbetet för att skapa utrymme för att personalen, de professionella, får större utrymme att vara med och påverka på vilket sätt vården ska utvecklas och utformas. I den delen är det också så att hälsoförsäkringen har en kraft i sig. Hälsoförsäkringen är inte bara bra utifrån den utgångspunkten att resurserna följer patienten. Det är ju en väldigt stor skillnad, Thomas Julin, mellan detta och en landstingsskatt. När det gäller landstingsskatten sitter det politiker och bestämmer hur pengarna ska fördelas. Det är då vi ser att vi får de här problemen. Det är också då Thomas Julin kan ställa frågan: Blir det verkligen vård för pengarna? Med en hälsoförsäkring får vi också utrymme för en mångfald olika vårdgivare, där de som vill arbeta i sjukvården får möjligheter att förverkliga sina drömmar och sina idéer. Precis som Kerstin Heinemann sade tror jag att Sverige skulle kunna vara en spjutspets och göra detta till en framtidssektor. Det skulle vi kunna om vi fick mer av mångfald och valfrihet på detta område, där hälsoförsäkringen vore en bra väg att gå för att åstadkomma detta. Sedan till myten om att höga skatter skulle vara bra för sjukvård. Vi kan se runt om i världen att länder med låga skatter satsar mer på sjukvård än länder med höga skatter.
Fru talman! För att börja bakifrån tycker jag att man alltid kan diskutera hur man använder skatterna och hur de fördelas. Jag tycker att skatter är bra om man använder dem på ett riktigt sätt och om man fördelar dem solidariskt. När det gäller vårdsektorn känner jag att en stor del av bristerna beror på att de pengar som kommer tillbaka inte är tillräckliga och att de kanske inte kommer tillräckligt fort. Det visar sig nu när pengarna fördelas på landstingen att om man jämför vad de ger i stöd med de underskott landstingen har så förbättrar de situationen bara något. Men pengarna hjälper inte till så mycket att man får arbetsro inom vården. Det är det jag ser som ett stort bekymmer. På något sätt känns det inte som om man analyserar situationen och riktigt känner efter hur stort behovet är och vad som behöver göras. Det känns för mig mer som om man ökar bidragen till landstingen utan att riktigt ha känt efter vad det är som verkligen behövs. Och så kastar man in mer efteråt om det behövs.
Fru talman! Ja, Thomas Julin, så blir det när politikerna styr. Det är därför jag vill att politikernas makt ska bli mindre och att patienternas och personalens makt ska bli större. Det är därför jag driver den sjukvårdspolitik som vi moderater står för. Jag håller med Thomas Julin om att den skatt man tar in ska man använda rätt. Det håller jag helt med om. Det är därför vi satsar mer än vad Thomas Julin och hans parti gör när det gäller de handikappade. Vi tycker att det är en viktig uppgift, där vi gemensamt ska se till att de får bra förutsättningar att kunna leva ett drägligt liv. Därför satsar vi mer på handikappolitiken än vad Thomas Julin gör, liksom när det gäller tandvården. Men det finns ingen socialpolitik i världen som kan ge det bidrag till välfärd och välstånd som en ekonomisk tillväxt kan göra. Därför måste vi se till att vi har skatter och ett företagsklimat som gör att vi får nya och växande företag. Det är bara så vi kan garantera välfärden och tryggheten också i morgon.
Fru talman! När det gäller vårdsektorn och de ekonomiska problem som finns där var det väl så, om jag inte missminner mig, att de stora neddragningarna började just när vi hade en borgerlig regering. Jag minns också att den borgerliga regeringen fick mycket kritik från den socialdemokratiska oppositionen, som sedan fortsatte med neddragningar. Det var ju egentligen så det började. Och nu håller man på att återställa, men jag känner att det går för långsamt. Det visar sig nu att det inte räcker till.
Fru talman! Thomas Julin rapporterar om sina kamraters oro och synpunkter när det gäller långa vårdköer. Vi har samma uppfattning. Det är ett stort bekymmer. Thomas Julin och jag är också överens om att de 8 miljarderna skulle ha behövts tidigare. Nu går inte det. Vi är också överens om att primärvården är en viktig satsning. Men jag saknar fortfarande det konkreta. Vårdköerna har vi nu. Jag tog upp två förslag. Det ena gällde en vård och tillgänglighetsgaranti. Är Thomas Julin och Miljöpartiet - utan att vi nu hakar upp oss på alla detaljer - beredda att förutsättningslöst titta på någon form av vård och tillgänglighetsgaranti för att komma åt problemen? Den andra frågan handlar om en lokal finansiell samordning av hälso och sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa. Är Thomas Julin beredd att diskutera att låta dem få pröva alla de lokala lösningar som de vill komma fram till?
Fru talman! Jag tycker att en sådan samordning är viktig, och man måste försöka att utveckla den. Annars blir det en strid om vem som är betalningsskyldig - kommun, landsting, försäkringskassa eller någon annan instans, och det är väldigt olyckligt. Jag tycker att det är bra med en sådan här samordning. Vårdgarantin är jag mer tveksam till. Jag har hört att man på vissa ställen uttalar att man har kapacitet för att operera men inte har någonstans att lägga patienterna, medan man på andra ställen inte har tillräckligt med personal. Förhållandena ser alltså lite olika ut. Jag har svårt att se hur en sådan här garanti skulle fungera, eftersom det alltid är någon som kommer i kläm. Prioriteringar gör man ständigt inom vårdsektorn, och det måste man göra också framgent. Det är svårt att plocka ut några grupper som ska ha garanti, och om alla grupper ska omfattas av garantin blir det prioriteringarna som kommer att gälla.
Fru talman! Jag är glad för öppenheten inför en finansiell samordning. Det kan kanske bli ett stöd från många partier för kraven på att det ska ges möjlighet till en sådan över hela landet. När det gäller vård och tillgänglighetsgarantin uppfattar jag inte Thomas Julin som lika låst som en del tidigare talare har varit. Thomas Julin uttrycker snarare en tveksamhet. Jag tolkar det så, att om man kan hitta någon form av lösning som tillgodoser de problem som kan finnas, ställer sig Thomas Julin öppen inför en modell som konkret kan kapa vårdköerna.
Fru talman! Jag ser inte i dag någon möjlighet till en sådan vårdgaranti som Kenneth Johansson beskriver, men jag tycker att man aldrig ska vara rädd för att titta på olika förslag.
Fru talman! Jag vill först ta upp resurserna till vårdsektorn. Jag delar Thomas Julins synpunkter på vikten av att vi använder resurserna rätt, men för att få en lösning på de problem som vi har i dag måste vi se både långsiktigt och kortsiktigt. Det långsiktiga gäller tillväxt och jobb och att företagen får ordentliga möjligheter. Vi måste verkligen se att detta är viktigt. Vi måste klara detta för att försäkra oss om god vård och omsorg. Men när det gäller dem som har behoven i dag, den 10 december 1999, de svårt sjuka och de äldre, handlar det kanske om två underskötersketjänster eller två sjukskötersketjänster någonstans. Det måste finnas resurser till detta. Man kan inte vänta tills utvecklingen i Sverige vänder, så att jobben kommer tillbaka. Vi måste se till att det finns ordentliga resurser nu för att säkerställa tillgodoseendet av de här människornas behov. Jag är ganska säker på att man ute på fältet inte är klar över strukturerna, men om man har tio personer i hemsjukvården med stora vårdbehov, vet man att det är några tjänster som behövs för att dessa människor ska kunna få en god vård. När det gäller Demensförbundet och reservation 18 vet jag att Thomas Julin egentligen är en klok karl. Det är nog en miss att Miljöpartiet inte har stött den reservationen. Det är påtryckningar som behövs. Även om de pengar det gäller inte kommer direkt efter ett positivt beslut, skulle de på sikt skjutas till. Det är akuta problem nästa år. Jag vill därför bara säga till Thomas Julin: Stöd reservationen!
Fru talman! När det gäller Demensförbundet, som har varit i kontakt med samtliga av oss och beskrivit sitt problem, menar jag att den fråga det gäller bereds. Jag har gjort den bedömningen att man inte kommer fram fortare genom att stödja reservationen. Jag tycker vidare att det är lite olyckligt att man här har fokuserat bara på ett förbund. Det finns flera förbund som har sådana här problem. Jag vill tro att frågan bereds så fort som jag hoppas blir fallet.
Fru talman! Jag tycker att den här frågan är extra viktig, eftersom det gäller en handikappgrupp som inte själv kan tydliggöra sina egna behov. Det finns handikapporganisationer där många av medlemmarna verkligen kan tydliggöra behoven. Det är en viktig signaleffekt. Naturligtvis ska vi vara rättvisa mot de andra förbunden, men det gäller här ett stort förbund, och patienternas anhöriga har ofta en mycket utsatt situation. När det sedan gäller en gemensam försäkringslösning för tandvården och övrig sjukvård vet Thomas Julin att det är en fråga som vi har jobbat med tillsammans. Vi var faktiskt först, om det nu ligger någon poäng i det, och fler och fler sluter upp. Det viktigaste att veta för enskilda människor är vad de själva som mest kan komma att behöva betala för den egna vården och omsorgen, inte vilken sorts sjukdom som kan komma att drabba dem. Det är därför som vi vill ha en översyn. Vi vet naturligtvis att det här finns problem, men jag tycker att det är en framgång att vi är överens på denna punkt.
Fru talman! När det gäller bidragen till handikapporganisationerna är jag övertygad om att vi vill samma sak, även om vi har gjort olika bedömningar. När det gäller tandvården medger jag gärna att kd var först med förslaget. Huvudsaken är att vi jobbar tillsammans för att få in tandvården i hälso och sjukvårdens avgiftssystem.

Fru talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till utskottets hemställan i socialutskottets betänkande nr 1 och avslag på samtliga reservationer och motioner. Det går bättre för Sverige i dag än på många år. Därför kan vi i dag debattera en proposition och ett betänkande som andas en framtidstro som vi inte har varit vana vid på senare år. Saneringspolitiken, som var smärtsam men nödvändig för att rädda välfärden, blev framgångsrik. Välfärdssystemen visade sig vara robusta och välfärdstjänsterna bibehålla en hög kvalitet. Samtidigt måste vi erkänna att maskor har repats upp i välfärden under dessa år. Fler människor än tidigare faller igenom trygghetssystemen, och ännu fler kommer inte in i folkhemmets vardagsrum. Detta kan vi nu förändra till det bättre tack vare en stark ekonomisk utveckling. Vi har redan gjort en del förbättringar. A-kasseoch sjukpenningersättningen höjdes vid förra årsskiftet till 80 %. Samtidigt återställdes pensionerna till 100 % av basbeloppet, och bostadstillägget för pensionärer höjdes. Inom ett par år kommer också det nya ålderspensionssystemet att rulla i gång. Barnfamiljernas situation förbättras stadigt tack vare högre barnbidrag och föräldrapenning. Men av störst betydelse för många barnfamiljer är att arbetslösheten i denna grupp sjunker stadigt. I år har över 100 000 nya arbeten skapats, vilket överträffar situationen på slutet av 80-talet, när ekonomin var näst intill överhettad. Detta lägger grunden för ökad rättvisa och trygghet. Som socialdemokrat vill jag se en stark utveckling av vår generella välfärd, som vilar på folkhemsvisionen. I denna vill vi förena trygghet med frihet, solidaritet med individualism, makt med ansvar och rättigheter med skyldigheter. Vi har strävat efter trygghet när man skaffar barn, trygghet om man skulle bli sjuk eller arbetslös och trygghet när man blir gammal, och det är med denna trygghet som vi ska våga utmana det nya århundradet. Nu tänkte jag tala lite om sjukhusvården och sjukvården, som har varit uppe i debatten här i dag. Många människor berättar för mig om sina positiva upplevelser av vår svenska sjukhusvård. Marie Louise, t.ex., som är kontorist, hade efter en längre tids besvär med synen uppsökt en ögonspecialist som omgående ställt diagnosen gråstarr. Inom mindre än tre veckor fick hon tid hos ögonkirurgen, och redan på operationsdagen kunde hon lämna sjukhuset för att ett par dagar senare börja arbeta igen. Detta var inte möjligt för 20 år sedan. Då opererades drygt 10 000 patienter per år med långa eftervårdstider. I dag opereras mer än 50 000 patienter. Sjukvården skördar framgångar på en rad andra områden. Antalet höft och knäledsoperationer och kranskärlsoperationer har också ökat dramatiskt under detta decennium. Särskilt glädjande är att de största framstegen har gjorts när det gäller dessa operationer på äldre patienter över 75 år. Framgångarna sker alltså inte på bekostnad av att äldre patienter diskrimineras genom att placeras sist i operationskön. Detta är jämlikhet i praktiken. Dessa exempel visar på en bråkdel av sjukvårdens framgångar. I ett internationellt perspektiv är svensk sjukvård världsledande - både vad gäller den medicinska standarden och framför allt i sin kapacitet att möta människors behov av vård. Allt står tyvärr inte rätt till inom sjukvården. Dagligen blir jag påmind om operationsköer, stressig arbetsmiljö och svårigheter att rekrytera personal. Operationsköerna beror till stor del på vad man skulle kunna kalla för sjukvårdens framgångskris, dvs. köerna beror inte på att man inom sjukvården gör mindre, utan på att ambitionerna och förväntningarna ökar hos både patienter och läkare. Allvarligare är emellertid att många människor upplever att sjukvårdens omvårdnad har försämrats. Det gäller framför allt äldre patienter, som ibland bollas mellan landsting och kommuner utan någon som helst värdighet och respekt. Detta är ingen framgångskris utan troligen en direkt konsekvens av 90 talets saneringspolitik, som slimmade organisationen och minskade mängden personal drastiskt. Sjukvårdens framgång är ingen slump och inte heller ett resultat av marknaden, utan frukten av vår demokrati och politiska beslut som vi har tagit i denna kammare. Låt oss ta med oss dessa erfarenheter när det nya årtusendet börjar. Det är vårt ansvar. Regeringen visar att den tar detta ansvar. I budgetpropositionen föreslår regeringen att staten ska satsa 9 miljarder kronor på sjukvården under en fyraårsperiod med början år 2001. Den ska presenteras under år 2000. Handlingsplanen ska utarbetas genom ett utvecklingsavtal med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Handlingsplanen ska bygga vidare på sjukvårdens framgångskoncept. En viktig utgångspunkt handlar om att sjukvården ska utgå från allemansrättens principer. Alla medborgare ska erbjudas god vård på lika villkor efter behov, och den ska finansieras solidariskt. Verksamheten ska stå under demokratisk insyn och kontroll. I den nationella handlingsplanen kommer tre områden att lyftas fram som särskilt viktiga att förstärka. De är primärvården, äldrevården och psykiatrin. Eftersom äldre och psykiskt funktionshindrade är beroende av en väl fungerande lokal sjukvård innebär handlingsplanen en kraftig satsning på primärvården. Ett viktigt inslag i det arbetet är bl.a. förbättrad samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen. Handlingsplanen ska också innehålla en satsning på mångfald av driftsformer i primärvården. I det arbetet har regeringen slagit fast en grundläggande princip: Sjukhusen ska inte drivas med privat vinstintresse. Jag stöder denna princip av två skäl. Dels är privat sjukhusvård dyr, dels är risken uppenbar att en privatisering av sjukhus leder till att dagens generella sjukvård raseras. Jag har förstått att moderaterna i denna kammare vill något annat. Jag är dock osäker på vad övriga borgerliga partier har för uppfattning i de här frågorna. Vid förra årets budgetdebatt lovprisade moderaterna den vårdgaranti som de moderatstyrda storstadsregionerna hade infört och sade triumferande att detta skulle innebära att en tredjedel av Sveriges befolkning skulle komma att få den trygghet som det innebär att veta att man kan få vård i tid. Den 26 november infördes operationsstopp i det moderat styrda Västra Götaland. Vårdgarantin gällde bara tio månader. I stället för att sätta patienternas intresse i fokus har den moderatledda majoriteten lagt all kraft på att privatisera och konkurrensutsätta sjukvården. Syftet är tydligt för oss. Genom att privatisera sjukvården, skapa ekonomiska problem i den gemensamma sektorn och smutskasta politiken i allmänhet vill moderaterna öppna fältet för en marknadsanpassad sjukvård. Embryot till detta systemskifte finns i moderaternas sjukvårdsmotion. Där föreslås en hälsoförsäkring, som ersätter landstingsskatten. Till en början ska försäkringskassan sköta administrationen av försäkringen, men sedan ser moderaterna gärna att försäkringskassorna konkurrerar dels inbördes om kunder, dels med privata försäkringskassor som ska ha möjlighet att erbjuda det där lilla extra utöver det som ingår i grundpremien. Detta är inte märkligare än att folk har olika bilar eller t.o.m. flera bilar, som det moderata landstingsrådet Ralf Ledél sade när han skulle förklara innebörden av förslaget. Att moderaterna hänförs över dessa nyliberala idéer förvånar mig inte, men att folkpartister och kristdemokrater låter sig imponeras gör mig djupt bekymrad. Var finner kristdemokraterna den närvärme som Alf Svensson talade så medryckande om under valrörelsen för ett år sedan i det moderata systemskiftet? Och hur kan det socialliberala jämlikhetsideal som Folkpartiet förtjänstfullt drivit förenas med vinstdrivande privat sjukhusvård som moderaterna vill ha? Eller har skiljelinjerna er emellan suddats ut? Dessvärre är det intrycket jag får när jag ser hur era partikolleger agerar i storstadsregionerna. Fru talman! Det är min förhoppning att vi här i dag i kammaren ser startskottet för en diskussion om hur vi återigen kan nå en bred enighet i riksdagen om svensk sjukvårdspolitik, en sjukvårdspolitik som syftar till att ge alla, oavsett social och kulturell bakgrund eller ekonomiska förutsättningar, en högkvalitativ sjukvård som vi betalar solidariskt och styr gemensamt.

Fru talman! Jag är glad att Susanne Eberstein har lyssnat på talet om närvärme. Jag tror att närvärme är någonting som alla människor behöver inom det område som vi pratar särskilt om i dag. Jag är ganska övertygad om att det kan ges en väldigt stor närvärme om man får engagerade entreprenörer för viss verksamhet, och den kan verkligen bli fjärrvärme om man har en offentligt driven verksamhet som är långt ifrån. Det handlar om engagemang, om närhet och om hur pass mycket personalen själv får vara med och besluta om. Jag tror att det här inte så mycket handlar om driftsform som det handlar om synsätt i vård och omsorg. Privatisering får aldrig bli ett självändamål, utan den diskussionen måste föras med finess, men som jag har sagt tidigare tror jag att det skärper till hela sjukvårdens alla sjukvårdshuvudmän, så att säga. Det går bra för Sverige, det har vi hört socialdemokraterna säga många gånger. Men hur mår svensken? Det är det som vi kristdemokrater ställer frågan om. Svenskarna mår uppenbarligen inte bra. Det är också bra att man vill sträva efter trygghet, men varför är det så många i dag som känner sig otrygga då? Både äldre, handikappade och människor med olika funktionshinder känner att det kommer hot på hot. Om man vill sträva efter trygghet måste man väl se till att behålla den trygghet som dessa utsatta grupper har. Sedan vill jag upprepa min fråga angående Demensförbundet och handikappbidragen. Är det socialdemokraternas uppfattning att ojämlikheten ska rättas till, och får vi i kammaren vara med att fatta beslut om det?
Fru talman! Jag säger som tidigare talare har sagt, nämligen att mina partikolleger kommer att ta upp den delen under handikappfrågor. Jag vet inte om Chatrine Pålsson hade möjlighet att se ABC-nyheterna i dag. Det visade sig att det på St:Görans sjukhus har gått ut ett personalblad om att meddelarfrihet inte råder längre. Information får bara ges till massmedier genom vd. Jag tänker då på när Chatrine Pålsson hänvisade till Sara, som vågade säga ifrån. Det är kanske väldigt viktigt att vi är väldigt noggranna med om det ska vara privata vinstintressen som ska ta över eller inte. Redan nu, när det inte har gått särskilt långt i den här delen, går det ut ett meddelande från det privata St:Görans sjukhus om att man stoppar meddelarfriheten.
Fru talman! Jag hade inte möjlighet att se ABC nyheterna. Man får naturligtvis sätta sig in i vad man har kommit överens om. Men jag vet också att det på många ställen i den offentliga vården inte heller är accepterat att vilken undersköterska eller sjuksköterska som helst går ut i medierna. Man har interna regler som gör att det även där är chefen som tar ordet. Jag känner precis likadant som när Ingrid Burman tog upp frågan. Man försöker att skapa argument eftersom man ideologiskt inte vill ha någon annan driftsform. Jag vill också påminna om att det egentligen inte finns någon renodlad privat verksamhet i det här landet. All verksamhet är samhällsfinansierad. Det är därför det är viktigt att vi ser till att vi har kvalitetskontroller och att vi har uppföljningar som gör att vi kan ta ansvar för verksamheten, eftersom det är samhällets medel.
Fru talman! Nu är inte detta ett skapat argument. Det är faktiskt ett alldeles riktigt argument. Det är någonting som har hänt så sent som i dag när det gäller St:Görans sjukhus. Jag vill fortsätta med det Chatrine Pålsson säger om tryggheten. Det är många människor som kanske har förlorat sin framtidstro under saneringsåren. Det har varit väldigt jobbigt för väldigt många människor. Som jag inledningsvis sade i mitt anförande känns det därför väldigt positivt att vi nu kan börja tala om framtidstro igen när vi har kommit igenom den hårda krisen. Vi ser att alltfler människor får arbete och att alltfler människor får sin trygghet tillbaka. Det tycker jag är mycket positivt avslut på detta århundrade och positivt för det nya årtusende vi går in i.
Fru talman! Jag håller med Susanne Eberstein på en punkt. Det är bra att det går bra för Sverige. Det stora problemet är att det inte går bra överallt i Sverige, och det går inte tillräckligt bra för alla svenskar. Det är helt uppenbart så att vi måste se till att vi har ett bra företagsklimat och en bra ekonomi som gör att vi också kan ha en tillväxt över lång sikt. Ska vi komma i kapp Danmark och Norge behöver i ha en tillväxt på 1 % över dem i BNP i 20 år. Det visar på vilken enormt stor utmaning vi står inför och vilken politik som behövs för att åstadkomma detta. Vi måste ha ett bra företagsklimat, och vi måste ha bra förutsättningar så att vi får fler nya företag. Det är själva grundbulten för att det också ska gå bra framöver in på nästa årtusende. Sedan försöker Susanne Eberstein exemplifiera hur bra det är och säger att det inte behövs göras några förändringar inom sjukvården. Allt är uppenbarligen bra. Så tar hon exemplet med Marie-Louise, som behöver en starroperation. Jag tycker att det är jätteskönt för Marie-Louise att hon inte behövde vänta så länge. Men problemet är att många Marie Louise runtom i Sverige får vänta månad ut och månad in på starroperation, knäoperation, höftoperation och allt vad det nu är. Då försöker Susanne Eberstein säga att detta egentligen är en framgång. Är det verkligen en framgång att man ska få vänta månader och t.o.m. år för att få en operation, framför allt mot bakgrund att det kostar mer att inte ge vård än att ge vård? Jag vill därför fråga Susanne Eberstein, eftersom hon tidigare inte svarade på min fråga: Varför vill Susanne Eberstein förhindra förändring? Det är vad ni gör. Ni säger nej till allting. Ni började med att säga nej till statliga bidrag till föräldrakooperativa dagis i Uppsala. Nu har ni socialdemokratiska riksdagsledamöter som skriver motioner och säger att man misshandlar Skåne därför att man inte gör som ni socialdemokrater vill. Varför vill ni inte ge möjlighet till utveckling och förnyelse så att också andra Marie Louise på alla andra ställen i Sverige kan få vård i tid?
Fru talman! Chris Heister väljer att höra bara hälften av mitt anförande. Framgång är att svenska patienter ger sjukvården betyget 4 på en femgradig skala, att Sverige är tvåa i världen när det gäller att utnyttja dagkirurgi, att det utförs fler behandlingar och operationer än någonsin tidigare och att det finns fler läkare och sjuksköterskor i vården än någonsin tidigare. Krisen beror på att de stora besparingar vi haft under de senare åren på grund av den sanering vi var tvungna att göra har lett till nedskärningar. Det gör att sjukhus och kliniker har stängts och verksamheten koncentrerats till färre orter. Naturligtvis har personalen gått på knäna på grund av att personalbemanningen har minskats. Vi har fått långa väntetider, och omvårdnaden har blivit sämre. Det är precis som jag sade i början. Vi är inte emot utveckling och nya driftsformer för primärvård och olika verksamheter som finns ute i kommuner och landsting. Vi är emot vinstdrivande företag i sjukhusvården.
Fru talman! Med Susanne Ebersteins resonemang skulle det inte ha varit några köer i sjukvården före år 1991. Men det var ju det. Det är alltid köer i sjukvården när socialdemokraterna styr. Kan ni inte dra några slutsatser av det? Vad det handlar om är att se efter på vilket sätt vi kan få en sjukvård som fungerar väl. Vi måste se till att använda resurserna på bästa sätt innan vi säger att vi ska tillföra mer resurser. Det behövs resurser på så många andra områden. Vi vill t.ex. ge mer resurser till de handikappade medan ni säger nej. Vi måste väl ändå se till att pengarna används på bästa sätt. Mitt replikskifte med Ingrid Burman visade på detta. Om man använder sig av bra arbetsmetoder och tar till sig den förnyelse och de förbättringar som görs kan man få sjukvård för 10 kanske 20 miljarder mer. Varför ska vi inte se till att vi får den möjligheten? Då säger Ingrid Burman att privat sjukhusvård är så dyrt. Exemplet St:Görans sjukhus visade på att med samma ersättning kan det ge en bra sjukvård samtidigt som det går med ett litet överskott. Då är ju inte sjukvården dyrare. Susanne Eberstein säger att det skulle rasera den generella sjukvården. Det förstår jag inte alls. Vi är för en solidarisk finansiering av sjukvården. Vi vill göra det med en hälsoförsäkring så att resurserna ska följa patienten i ett nästa steg. Vi vill öppna för mångfald och valfrihet för att på det sättet få ut mer sjukvård. Ni socialdemokrater pratar bara om pengar! Kan ni inte någon gång, för en gångs skull, tala om innehållet, vad vi kan göra, nya arbetsmetoder och nya arbetssätt och på det sättet se till att inte sjuksköterskor och andra behöver springa fortare och fortare? Det går inte. Vi måste se till att de får utrymme att jobba smartare än vad de får göra i dag. Då behöver vi ha lite mindre politisk styrning - om jag nu ska vara generös - och lite mer utrymme för professionen i vården.
Fru talman! Jag är övertygad om att också Chris Heister har tagit del av det fantastiska utvecklingsarbete som hela tiden pågår runtom i landet. Vi har i socialutskottet t.ex. besökt SBU, och vi har också hört andra företrädare som visar på stora framgångar. Vi har också stora besvärliga saker att ta itu med. Man säger att en vårdgaranti, som man inte ens orkar genomföra i Västra Götalands län, som nu är moderatstyrt, och att vård med vinstintresse, som privat vård på sjukhus, skulle lösa problemen. Det finns en betydande risk att en privatisering av sjukhusen till vinstdrivande företag kan leda till privata monopol. Först och främst är i regel befolkningsunderlaget för sjukhusens upptagningsområde inte tillräckligt stort för att åstadkomma den konkurrens mellan sjukhus som Chris Heister talar om. Det vore väldigt konstigt om vinsten av den utveckling och forskning som hela tiden pågår vid våra sjukhus skulle hamna i aktieägarnas fickor och inte, med den offentliga finansieringsprincip vi ändå använder oss av, gå tillbaka till det offentligt skötta landstinget.

Fru talman! Jag undrar hur Susanne Eberstein ser på en samverkan när det gäller att driva sjukhus. Man kan tänka sig t.ex. att landstinget har en tredjedel, personalen en tredjedel och att en tredjedel är privat. Hur ser Susanne Eberstein på det?

Fru talman! Jag har en annan fråga också, som jag ställde tidigare från talarstolen till Susanne Eberstein. Hur ser hon på problemet med Smittskyddsinstitutet, som jag upplever som väldigt allvarligt?
Fru talman! Jag hänvisar även här till en partikollega, som kommer att ge svar och lugna Thomas Julin i den delen.
Fru talman! Jag har först en kommentar som gäller mångfalden. Jag har väldigt svårt att se den stora skillnad som Susanne Eberstein ser mellan att ha en entreprenad inom primärvården och en entreprenad inom sjukhusvården. Jag vill bara erinra om att det finns exempel - Jämtlands landsting är ett - där man direkt har kunnat rädda kvar laboratorieverksamhet genom att lägga ut den på entreprenad. Jag tycker att det finns väldigt mycket som talar för att vi ska vara generösa när det gäller att släppa fram entreprenörskapet. Däremot ska det vara klara spelregler. Jag tycker att frågan ska belysas jättenoga - därav också förslaget om en offentlig utfrågning i socialutskottet. Den fråga som jag tänker ställa handlar om vårdköerna. Det är ingen idé att ta upp vårdgarantifrågan - det förstår jag. Där är det nej från Susanne Ebersteins sida. Men när det gäller lokal finansiell samordning vill jag upprepa den fråga jag ställt tidigare: Borde vi inte kunna enas om att det nu är dags att ge möjligheter över hela landet, där man så önskar lokalt, att samordna resurserna mellan hälso och sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst? Vi borde inte bara nöja oss med den förlängda försöksverksamhet som regeringen nu föreslår.
Fru talman! Jag hoppas att det kommer att bli resultatet av den försöksverksamhet som pågår för närvarande när det gäller FINSAM osv. Jag ser mycket positivt på den utvecklingen. Man har ju också utökat försöken. Men det kanske måste få ta sin tid, så att vi är säkra på att detta sker på bästa sätt och inte kastar oss ut i något. Vi ska först se hur projekten fungerar, och sedan gå vidare. Jag känner mig väldigt positiv till tanken bakom det hela.
Fru talman! Jag är tacksam för det. Jag tycker att verksamheten har bedrivits på så pass många ställen och under så pass lång tid att tanken har mognat, åtminstone för mig, att vi borde öppna möjligheten att permanenta verksamheten över hela landet. I går arrangerade Centerpartiet ett seminarium om primärvård och mångfald. Där efterfrågade flera fackliga företrädare och deltagare i seminariet någon form av förslag utifrån utredningen Klara spelregler. De undrade när något sådant skulle komma. Utredningen angav ett antal förslag och idéer om ökad samverkan mellan privata vårdgivare och landsting. Det var många som nu ville se ett resultat av detta. Min fråga är: När kan vi förvänta oss en proposition utifrån betänkandet Klara spelregler?
Fru talman! Vi har väldigt mycket arbete framför oss. Vi måste bl.a. ha den handlingsplan som Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna har kunnat frigöra resurser till. Den är mycket viktig. Där kommer naturligtvis sådana här diskussioner att tas upp. Det som regeringen talar om nu är framför allt privat sjukhusvård. När det gäller primärvården är man mycket mer öppen för diskussion. Jag hoppas att försök kan komma allteftersom, men jag kan ju inte säga när en proposition om detta kommer. Det är också landstingen som beslutar i mycket stora delar av detta.

Fru talman! Att man känner trygghet när det gäller sin egen och de sinas hälsa och att man får hjälp och medicin när man behöver det är ett av de väsentligaste kännetecknen på ett gott samhälle. Därför är det naturligt att problemen inom hälso och sjukvården väcker stor uppmärksamhet och oro, som debatten redan har visat. Vårdköerna växer fortfarande på många håll. Personalen bränns ut, och chefer slutar. Varför? Saknas det resurser för utveckling av sjukvården och för att man ska kunna ta till vara på de goda förutsättningar som finns i form av teknik, kunskap och personal? Eller kvävs möjligheterna i landstingsmonopolets famn? Har det aldrig slagit socialdemokraterna att problemen kanske hänger samman just med landsting, monopol, stordrift och skattefinansiering? Ett sådant här system är kanske otidsenligt och kan kanske inte frigöra resurser som finns i vården. Kanske kan systemet inte klara av den nödvändiga samordningen av resurserna. Jag tror att det är så. Landstingen är planekonomier, och planekonomier kan aldrig producera effektivt och aldrig tillfredsställa behov och efterfrågan. Det visar all erfarenhet. Det visar det som sker i Västra Götaland. Det visar planekonomins effekter. Man trodde att man skulle kunna lägga samman tre små planekonomier till en stor. Socialdemokraterna stod inte ut längre än tre månader, då de kastade in handduken. Vi försöker få ordning på det hela, tyvärr - eftersom staten bestämmer strukturen - i ett planekonomiskt system. Är det då, fru talman, försvarligt att bara låta systemet bestå och inte utreda om ett nationellt finansierat system med en produktion i konkurrens, med en mångfald av vårdgivare och en riktig arbetsmarknad för de anställda är bättre? Självfallet är det inte så. Det här borde utredas. Men, fru talman, vad gör regeringen? Jo, man fokuserar debatten på om man ska förbjuda vinstdrivande sjukhus. Man kastar fram det utan att ha gjort klart för sig vad som i dag är ett sjukhus. Man har inte gjort klart för sig vad överskott och underskott i en klinikbudget är och inte gjort klart för sig vad internränta och avkastning från fastighetsbolag egentligen är. Varför är överskott bra men inte vinst? Utvecklingen har medfört att det som vi förr kunde definiera som sjukhus och sjukhusverksamhet i dag kan bedrivas utanför det gamla sjukhusets murar. Självfallet är det bra om någon vill investera i vård och omhändertagande. Lika självklart måste det satsade riskkapitalet få ge en avkastning. En sund verksamhet ska ge överskott. Privat sjukvård, Susanne Eberstein, är inte dyr. Den ger mer sjukvård för samma pengar. Det visar undersökningarna. De visar icke det som Susanne Eberstein påstod. Regeringen för en pseudodebatt i stället för att koncentrera sig på väsentligheter. Om nu regeringen vill visa handlingskraft och brinner av lust att lagstifta på sjukvårdens område vore det rimligt att man lagstiftade mot offentliga monopol i vården. Fru talman! Det mest närliggande problemet i dag för vården handlar inte om att vi har för många privata alternativ, utan det handlar om att vi är fastlåsta i ett ineffektivt system som genererar höga skatter utan att leverera det som det ska leverera, dvs. en god vård när man behöver den. Socialdemokraterna är låsta vid en föreställning om vården som inte bygger på verkligheten utan på en politisk ideologi. Där ligger källan till ineffektiviteten och den dåliga kundtillfredsställelsen. Det finns nog inga exempel på verksamheter som blir effektiva när de styrs av politiska önskningar. Fru talman! Man kan fråga sig vad regeringen gör mer för vården än att man för en förvirrad vinstdebatt. Jo, i den dynamiska, snabba utveckling som vården genomgår föreslår regeringen att regeringen samt ledningarna för Landstingsförbundet och Kommunförbundet ska utgöra ett nationellt råd för vårdpolitiken. De ska bevars analysera vårdens långsiktiga utveckling och ta initiativ till utvärderingar, om man får tro budgetpropositionen. Hur kan man tro att ett sådant planekonomiskt, starkt politiserat instrument kan bidra till eller ens följa den snabba utveckling som vården står inför? Det behövs förvisso ett dynamiskt, flexibelt nationellt organ för sjukvården i framtiden. Därför föreslår vi ett nationellt utvecklingscenter för hälso och sjukvård. Ett sådant kan fånga upp internationella utvecklingstendenser. Men då är det viktigt att ett sådant utvecklingscentrum kännetecknas av en stor självständighet. Även det politiskt obekväma, t.ex. att strukturen i svensk sjukvård är fel, måste kunna komma fram. Tror någon, fru talman, att något sådant kommer fram med den av regeringen föreslagna organisationen? Fru talman! Vi moderater vill göra de förändringar som kan möjliggöra en tillväxt i vården och låta den bli en motor i en avancerad högteknologisk utveckling. Vi vill göra förändringar som ger patienten ett verkligt inflytande i vården och som släpper fram personalens skaparkraft och ledaregenskaper. Det handlar om sådana förändringar som gör att de anställda kan påverka sin arbetssituation, bl.a. genom att det finns en vårdarbetsmarknad med många arbetsgivare, konkurrens och belöningar. Det handlar om sådana förändringar som begränsar politikernas roll till att de ska tydliggöra mål och resursfördelning men skiljer produktion från finansiering och låter pengarna följa patienten. Det är sådana lösningar som vi föreslår i vår obligatoriska hälsoförsäkring. Fru talman! I dag är inte problemen huvudsakligen en resursfråga. De är tecken på strukturella fel. Har vi råd med en organisation som sparar i den ena ändan och slösar i den andra? Vad kostar sjukfrånvaron i produktionsbortfall och minskade skatteintäkter i de fall då tidiga effektiva insatser hade kunnat minimera frånvaron? Men framför allt undrar jag vad den humanitära kostnaden är för svaga, de med de största behoven, i ett system som så illa tar till vara resurserna. Har vi råd att låta välfärden urholkas för att socialdemokraterna till sista droppen vill försvara ett obsolet landstingssystem? Chatrine Pålsson nämnde förut att det var viktigt med innehållet och att struktur och organisation var medel. Det är alldeles riktigt. Men vi måste också göra klart för oss att vi kan prata om innehåll till dess att vi svimmar om vi inte ser till att strukturerna tilllåter att innehållet kommer fram. Därför måste vi ta strukturdiskussionen. Regeringen gör inte någonting i strukturfrågan, fru talman. Vad gör då regeringen med nästa fråga som diskuteras intensivt: läkemedelskostnaderna? Landstingsförbundet målar upp en bild av att 80 % av sjukvårdsbudgetarna snart tas upp av läkemedelskostnader. Vad gör man? Jo, man utreder igen. Det är väl femte, sjätte gången under 1990-talet. Men låt gå, det kan vara välbehövligt att man tittar mer på vissa frågeställningar. Men andra är ju färdigutredda, och förslag kan genomföras direkt. Man kan t.ex. avmonopolisera. Men det gör man inte. Sverige och Kuba är de enda västländer som har ett statligt monopol för detaljhandel med läkemedel. Vi väljer uppenbarligen inte ett sällskap av mångfaldens och valfrihetens förespråkare. Fru talman! Utredning efter utredning har föreslagit avmonopolisering. Konkurrensverket har föreslagit det, men regeringen lider av en ideologiskt betingad dövhet. Därför får vi svenskar nöja oss med en apotekstillgänglighet som är långt sämre än i andra länder. Därför tillvaratas inte de besparingar som en avmonopolisering skulle kunna medföra. Vi har blygsamt nämnt 1 miljard på sikt i vår motion, men regeringens senaste utredare, Lars Jeding, säger: "Fri konkurrens skulle spara mångmiljardbelopp". Regeringen lyssnar inte. Regeringen gör inget. Fru talman! Under 1990-talet har kostnaderna för läkemedel fördubblats. Sannolikt kommer ökningen att fortsätta, och ser vi till nyttan av läkemedel behöver detta inte vara samhällsekonomiskt negativt. Tyvärr har inte vården tillgodogjort sig vinsten av färre operationer, färre inläggningar, färre sjukskrivningar och färre förtidspensioneringar. Ännu mindre har man tillgodogjort sig de produktionsvinster som detta har möjliggjort. En helhetssyn är nödvändig när det gäller läkemedelskostnaderna. Systemet med skilda plånböcker hindrar detta. I ett sådant system som vårt landstingssystem med sin begränsade ekonomiska utblick och där incitament till samordning saknas blir nya moderna och dyra läkemedel endast ett hot och inte ett löfte om någonting bättre. Amerikanska undersökningar visar att sjukvårdskostnaderna minskar med 2 dollar om läkemedelsutgifterna ökar med 1 dollar. Man kan självfallet inte jämföra rakt över och säga att det är precis likadant i Sverige, men det understryker vad vi moderater säger. Vårt planekonomiska vårdsystem är det största hotet mot vården i Fru talman! Enligt vår uppfattning kan mycket göras åt problemen med läkemedelskostnaderna, så att de blir hanterliga. Samhällets kostnader för läkemedel kan pressas ned väsentligt samtidigt som de som har störst behov av läkemedel skyddas. Vi vill framhålla vikten av åtgärder som att man i första hand erbjuder de billigaste produkterna med likvärdiga effekter, att man tillgodogör sig parallellimportens fördelar och att man verkar för fler receptfria preparat, bättre förskrivningsvanor, skärpta indikationer m.m. Det finns mycket att göra, men vi anser också att det inte längre går att snickra på dagens högkostnadsskydd. Basen måste breddas, dvs. fler måste betala till systemet. Det kan göras med den frivilliga försäkring som vi föreslår. Fru talman! Ett annat område som utretts till förtvivlan är tandvården. Ändå är dagens system under all kritik. Vi anser att tandvårdsförsäkringen bör ändras och ges karaktären av ett högkostnadsskydd inriktat på personer med höga tandvårdskostnader. Det är en märklig prioritering som regeringen gjort. Den innebär att unga, friska personer med små behov subventioneras, medan skyddet för personer med stora tandvårdskostnader, t.ex. äldre, urholkas. Detta är inte socialpolitiskt acceptabelt. Vi föreslår därför att tandvårdsförsäkringen ges karaktären av ett högkostnadsskydd inriktat på personer med höga tandvårdskostnader. Och självklart bör, precis som Konkurrensverket sagt och som sagts här tidigare, barn och ungdom ha ett fritt tandläkarval. Fru talman! Vi anser också att de pengar som anslås i kampen mot aids måste ökas. Det gäller också andra blodburna smittor som t.ex. hepatit C. Det sistnämnda är ett växande problem bland missbrukare. Vi måste därför kunna säkerställa ett fortsatt kraftfullt hivpreventivt arbete och fördjupa informationen i missbrukarkretsar om riskerna för blodburna smittor vid användning av orena sprutor. Det finns i storstadsområdena en överrepresentation av de grupper som löper stor risk att utsättas för hiv och aids. 80 % av de hivsmittade bor i de tre storstadsregionerna. Därför bör det även i fortsättningen finnas ett specialdestinerat statligt bidrag för det hivpreventiva arbetet i storstäderna. Slutligen, fru talman: En effektiv och korrekt tillsyn av vården är oerhört viktig för tilltron till den. Det är inte helt lätt att förena en god tillsyn med andra uppgifter, vilket också HSU uppmärksammat. Därför har man också föreslagit att frågan om att avskilja tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen utreds. Vi moderater har länge krävt en sådan organisationsförändring så att en medicinalstyrelse inrättas. Vi väntar nu på regeringen. Fru talman! Jag vill med detta säga att jag står bakom alla våra reservationer. Liksom Chris Heister yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Leif Carlson. De tre största landstingen, med en majoritet av befolkningen inom de områdena, drivs i dag i moderat regi. Vi vet att man har operationsstopp i Västra Götaland, vilket har drabbat sammanlagt 420 patienter. Det gäller framför allt allmänkirurgi men även gallstens och bråckpatienter. I Skåne kommer underskottet även i år att bli ungefär 700 miljoner, trots ökade skatteinkomster och trots minskad produktion. Är då vårdgaranti och vinstdrivande sjukhus boten på detta?
Fru talman! När det gäller dessa tre landsting kan vi konstatera att i Stockholms läns landsting har köerna i stort sett försvunnit under den tid som har varit. Man har alltså lyckats lösa de problemen med vården. Sedan finns det många kvar, eftersom man jobbar i ett planekonomiskt system, men där är det löst. I Västra Götaland har man i år, liksom nästan alla andra år, mot slutet av året på Sahlgrenska sjukhuset - för det är Sahlgrenska detta gäller - slutat operera eftersom pengarna inte räcker, trots att man ständigt fått nya. Det har med det planekonomiska systemet att göra. Nu är det särskilt förvirrat genom den sammanslagna regionskapelse som socialdemokraterna har stått bakom. Man har gjort det hela ännu tyngre, större och mer planekonomiskt, och detta var vi moderater emot. Problemen är stora, men de är förorsakade av de strukturfel som vi har. Detsamma gäller i Skåne. Det är riktigt att underskotten kvarstår sedan socialdemokratisk tid. Så är det. Men där försöker man nu att skapa de strukturer som kan klara det här, och därför ser vi dessa förändringar: bolagisering i Helsingborg, privatisering i Simrishamn osv. Det är steg som måste tas. Gör man det kan man nämligen, precis som S:t Göran visar, skapa mera vård till samma eller lägre kostnad. Även landstingen förbättras om de får konkurrens från den privata sidan, eftersom de då måste skärpa sig. Det finns goda undersökningar, både svenska och internationella, som visar att bara hotet om konkurrensutsättning skapar en 10-procentig förbättring hos den offentliga verksamheten.
Fru talman! Då är det alltså personalen i dessa landsting det är fel på. Är det inte så att samma personal skulle finnas kvar i sjukvården, eller skulle de vinstdrivande sjukhusen i så fall ha helt ny personal?
Fru talman! Bästa fru Eberstein! Det är nog inte personalen det är fel på utan den socialdemokratiska planekonomin. Hur god personalen än är kan den inte effektivt göra sitt yttersta i en struktur som den planekonomiska - utan belöningsincitament, utan möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, utan möjlighet att förverkliga egna idéer. Det är samma personal kvar på S:t Göran, men den jobbar mycket bättre. Det är precis som Chris Heister sade: Man kan inte springa fortare, men man springer riktigare. Man arbetar på rätt sätt därför att strukturen gör det möjligt, medan detta effektivt förhindras av socialdemokratiska politiker både på landstingsnivå och på regeringsnivå. Man hindrar de strukturer och arbetsprocesser som gör att personalen kan komma till sin rätt.

Fru talman! Vänsterpartiet står bakom beslutet från den 18 november om den ekonomiska ramen för utgiftsområde 9. Jag ska här beröra synpunkter främst kring området hälso och sjukvård. Carlinge Wisberg kommer senare att ta upp Vänsterpartiets syn på tandvårdsfrågor, så jag avser inte att debattera det området. Fru talman! Hälso och sjukvården uppfattas av de flesta människor som en mycket central del av begreppet välfärdssamhälle. En viktig aspekt av hälsooch sjukvården är det förebyggande arbetet och folkhälsoarbetet. I Vänsterpartiet menar vi att satsningar på förebyggande arbete och folkhälsoarbete är det överlägset bästa sättet att göra verkliga besparingar, kanske det enda sättet om man samtidigt vill uppnå goda resultat. Sverige har exempelvis världens lägsta barnadödlighet, och det finns, menar Vänsterpartiet, en tydlig koppling till kombinationen bra barnhälsovård och kvalificerad barnsjukvård. Vi har relativt låga ohälsotal i en internationell jämförelse, och Vänsterpartiet menar att det finns samband och kopplingar till de samhällssatsningar som har gjorts på det förebyggande området. Det gäller nu att vidmakthålla och utveckla det förebyggande arbetet. Det finns hot i form av kortsynta besparingar på alla nivåer i kommuner, landsting och stat. Det gäller också att bjuda motstånd mot en utveckling som innebär hot mot vår restriktiva politik när det gäller t.ex. tobak och alkohol. Vår hittills förda politik på dessa områden sparar mänskligt lidande och stora samhällskostnader. En av våra mindre kända filosofer har myntat sofismen: Det är bättre att vara rik och frisk än att vara fattig och sjuk. Det är en lustifikation som dessvärre innehåller en bister sanning. Ohälsan är klassrelaterad. Höga ohälsotal samvarierar med arbetslöshet, låg inkomst, låg utbildning osv. Dessa systematiska skillnader i hälsoläget mellan olika befolkningsgrupper är oacceptabla. Vi måste fullfölja satsningar på förebyggande hälsovård, och vi måste också verka för ett samhälle som minskar de sociala och ekonomiska klyftorna. Det är i sig en folkhälsosatsning. Det talas och skrivs mycket om problem och brister inom sjukvården, och det är bra att den diskussionen förs. Det är viktigt att detta offentliga samtal förs oförfärat av alla parter och att inga munkavlar införs. Problem som vi ofta kan läsa och höra om är t.ex. köerna till olika ingrepp, överbeläggningar, stress och underbemanning bland personal samt svårigheter att klara kostnadskontrollen. Detta är verkliga och viktiga problem som vi har att hantera. Men det finns också anledning att åtminstone då och då påminna om att svensk sjukvård i de flesta avseenden står sig mycket väl i internationell jämförelse. Vi kan hitta många goda exempel i andra länder och ska naturligtvis alltid vara öppna inför och ta till vara goda erfarenheter. Men vi måste också ibland i debatten framhålla att det svenska sjukvårdssystemet uppvisar internationellt goda resultat på de flesta områden, inte för att skryta, utan för att slå vakt om och ytterligare satsa på och förbättra vården. Vi ska ha i minnet att om vi mäter sjukvårdens andel av BNP ligger Sverige mycket lågt i förhållande till de flesta jämförbara länder. Det gångna 90-talet har varit ett årtionde som för sjukvårdens del inneburit mycket omfattande nedskärningar och ekonomiska påfrestningar. Samtidigt har de reella behoven av vård och omsorg ökat, inte minst till följd av den ökande andelen äldre. Forskning och utveckling förbättrar kontinuerligt behandlingsmöjligheterna, vilket självklart är positivt, men ökar kraven på vården. Detta sägs också som bakgrund till att det nu måste satsas resurser på en förstärkning av sjukvården. Så kommer också att ske. Vården kommer att tillföras 9 miljarder de närmaste åren, med början 2001. Då tillskjuts den s.k. vårdmiljarden, som s, v och mp kommit överens om, och åren 2002-2004 tillkommer medlen från försvarsuppgörelsen. Det är inom områdena primärvård, psykiatri och äldreomsorg som satsningarna ska ske och det är synnerligen angelägna områden. Vänsterpartiet menar att diskussionen framöver måste hållas öppen inför möjligheter att skjuta till ytterligare medel, eftersom behoven är mycket stora. Under år 2000 ska en nationell handlingsplan avseende utveckling och förnyelse av sjukvården arbetas fram som ska innehålla mål, inriktning och handlingsvägar för den framtida sjukvården. En viktig utgångspunkt för Vänsterpartiet är att såväl drift som finansiering av vården även i fortsättningen huvudsakligen bör ske i offentlig regi. Vänsterpartiet anser att det behövs en utveckling i vården framöver med mer av patient och personalinflytande, men utvecklingen kan och bör ske huvudsakligen inom ramen för offentlig drift och finansiering. Ett område som inrymmer både bekymmer och stora möjligheter är läkemedelsområdet och frågorna kring subventioner av läkemedel. Bekymren består inte minst i mycket kraftiga ökningar av samhällets kostnader för subventionerna. Möjligheterna ligger naturligtvis i att utvecklingen på området innebär stora möjligheter till bättre lindring och bot för enskilda människor och i en del fall behandling i öppnare former än vad som tidigare varit möjligt. Det var ett tungt beslut att fatta, även om ekonomiskt utsatta grupper kompenserades. Vi bedömde det dock som nödvändigt. Samtidigt har det tillsatts en utredning som ska se över läkemedelsförmånen och komma med förslag till förändringar. Det beräknas ske hösten 2000. Det är en mycket viktig utredning, som vi avvaktar med stort intresse. Formerna behöver säkert modifieras, men Vänsterpartiet ser det som nödvändigt att bibehålla en offentligt finansierad läkemedelsförmån, och vi är kritiska till olika varianter av privata försäkringslösningar. Det finns alltid risker att privata försäkringslösningar ställer grupper vid sidan om nödvändiga vård och behandlingsinsatser. Det är oacceptabelt för En av de reservationer som Vänsterpartiet ställt sig bakom i betänkandet härrör från en flerpartimotion som lyfter fram frågor kring homosexuella, bisexuella och transsexuella personers situation och kunskaperna om dessa i samhället. I betänkandet avstyrks förslagen i motionen, att bredda ansvaret för kunskapsspridning kring dessa frågor till fler områden i samhället, som utbildningsväsendet, rättsväsendet, hälso och sjukvården osv. Reservationen föreslår också en utredning om dessa personers förhållanden i glesbygdsområden utifrån antagandet att det kan vara svårare att vara normbrytare där. Utredningen skulle mynna i slutsatser och förslag till förbättringar. I betänkandet avstyrks dessa förslag med motiveringen att ett arbete i denna riktning ingår i Folkhälsoinstitutets instruktion och ansvarsområden. Det håller vi naturligtvis med om, men det är inte tillräckligt, anser vi. Kunskaperna och ansvaret behöver spridas också utanför Folkhälsoinstitutets arbetsområde. Fru talman! I ett särskilt yttrande markerar Vänsterpartiet att vi delar utskottets mening att preventiva insatser så långt möjligt bör integreras i kommuners och landstings verksamhet. När det gäller det preventiva arbetet kring hiv/aids menar Vänsterpartiet att specialdestinerade medel kan komma att behövas även efter år 2000. Vi vill hålla öppet för en fortsatt diskussion och värdering av dessa medel. Fru talman! Jag vill avslutningsvis instämma i Ingrid Burmans yrkande kring våra reservationer.
Fru talman! När det gäller att förbättra sjukvården pratar Rolf Olsson om att skjuta till resurser och att skjuta till ännu mer resurser i framtiden. Jag håller inte för otroligt att sjukvården, om man ser framåt, behöver få mer resurser. Jag kan egentligen inte heller se att det finns något speciellt smickrande i att en låg procent av vår BNP går till sjukvård. Med bra tillväxt kan vi höja andelen BNP samtidigt som den är mycket större. Men det väsentliga när man pratar om resurser till sjukvården är att man har en struktur som kan tillgodogöra sig dem. Därför undrar jag: Vad är det som Vänstern och Rolf Olsson har emot att vi har en sådan struktur? Här finns svenska undersökningar och det finns undersökningar om Sverige gjorda av internationella institut som visar att hade vi en konkurrensutsatt vård, en vård som på grund av den naturliga benchmarking det blir i en verksamhet där man har mångfald, skulle man effektivt kunna utnyttja motsvarande 16, 20, 25 miljarder i vården. Det tror jag är det första och det viktigaste man gör, att skaffa sig en struktur som kan använda pengarna. Därefter tar vi ställning till vad som behöver tillföras. Men att bara säga att man tillför mera pengar är att köpa sig fri från omaket och besväret att skapa en sjukvård som är bra, som skapar strukturer som är bra. Man bara ger pengar och ser inte vad de går till. Verkligheten i dag är att de icke är optimalt utnyttjade.
Fru talman! Jag är glad att Leif Carlson understryker att det behövs resurser till vården. Jag har hört andra budskap från Leif Carlsons sida i samband med andra debatter, där han har ifrågasatt just mer resurser till vården. Det är en bra grund att stå på för en diskussion att vi ligger väldigt lågt i förhållande till andra länder när det gäller BNP-andelen som går till sjukvården. Vi tillför alltså mer resurser, och det är sannerligen inte fråga om att vi sprider ut de här pengarna planlöst. Vi i de tre samverkande partierna har klart pekat ut vart de ska gå. Vi ska också arbeta för en nationell handlingsplan som närmare ska specificera användningen av de här medlen. Det är psykiatri, det är primärvård och det är äldrevård det handlar om. Det är också viktigt att sätta in de här områdena som en del i det man kan göra för att komma till rätta med köbildningar och annat. Förbättra vårdkedjorna är något som jag åtminstone tror att Leif Carlson och jag är överens om är viktigt att göra. Det är också ett led i att komma åt köbildningen i sjukvården.
Fru talman! Rolf Olsson ska nu faktiskt höra vad jag säger. Jag säger att på sikt är det mycket möjligt att sjukvården kommer att behöva mer resurser, därför att möjligheten att göra saker är så stor. Men i dag finns mångmiljardbelopp outnyttjade, långt mer än vad som skjuts till, genom att struktur och organisation förhindrar att de utnyttjas. Det ska vi rätta till först. Det är vad Rolf Olsson har hört att jag har sagt förut. Jag har aldrig sagt något annat än att vi först ska göra det. Men att lägga in nya pengar i en verksamhet som har struktur och organisation som inte kan tillgodogöra sig medlen är ansvarslöst. Det är precis vad företrädarna för facken inom vårdområdet sade i en debattartikel för 1-11⁄2 år sedan, att det är inte pengar in i svarta hål som behövs, utan det är i stället en möjlighet att arbeta och nyttja de resurser som finns och göra det bättre. När vi sedan har en vård som fungerar och vi är övertygade om att den fungerar med optimalt resursutnyttjande, får vi säkert många gånger tillfälle att diskutera hur vårdens möjligheter ytterligare kan utvecklas och vilka resurser som krävs för att den ska ge mer. Men att bara stå här och tro att inget behöver göras, att planekonomi är det bästa, fast hela världen har sett att det inte är så.

Fru talman! Det som sjukvården är allra minst betjänt av är dogmatism och fundamentalism. Det är något som präglar moderaternas sjukvårdspolitik. Vi har tydligt pekat ut var resurserna behövs. I detta inlägg kände jag igen Leif Carlson från tidigare inlägg i resursfrågan. Behoven inom sjukvården är odiskutabla. Där får jag medhåll av de flesta i kammaren utom moderaterna. Jag vill inte minst peka på behoven som finns i t.ex. Västra Götaland, där moderaterna nu har ansvaret för att försöka rida ut de jättelika problem man har varit med om att skapa och där behoven är gigantiska. Där behövs resurser. Där hade det också behövts en skattehöjning, som ni har vägrat att medverka till, för att i någon mån råda bot på de stora behoven.
Fru talman! Jag skulle vilja ha ett klargörande från Rolf Olsson. Rolf Olsson sade i sitt anförande att vården huvudsakligen ska bedrivas i offentlig regi. Jag skulle gärna vilja att Rolf Olsson utvecklade det lite grann. Vad betyder det egentligen? Finns det öppningar hos Vänsterpartiet? Har man lämnat - och jag knyter an till det förra anförandet - dogmatik och fundamentalism?
Fru talman! Det har i alla tider funnits privata inslag inom sjukvården. Det finns i dag också. Det finns kooperativa inslag. Vi har inte stängt dörren för alla sådana utförare. Men vi tycker att det är viktigt med komplement. I huvudsak ska vården bedrivas i offentlig regi. Vi ser med stor oro på de kampanjer som förs för privatisering och där jättelika vårdbolag i miljardklassen bildas. Vi är rädda för att seriösa mindre utförare kommer att slås ut obönhörligt i den konkurrens som uppstår på den nyskapade marknaden. Det finns anledning att värdera olika aspekter på vården. När vi gör värderingarna hamnar vi på slutsatsen att sjukvården också i fortsättningen bör vara i offentlig drift och absolut i offentlig finansiering.
Fru talman! Det är intressant att höra resonemanget även om man inte blir så mycket klokare på det. Man kan välja att tolka det så att Vänsterpartiet inte helt har stängt dörren för att låta människor - patienter - välja vårdgivare, att låta människor som arbetar inom vården få välja arbetsgivare. Jag tycker att det skulle vara bra om Vänsterpartiet tog sig en ordentlig funderare kring frågorna och kanske öppnade sig ännu mer. Vi vill ändå ha en kontrollverksamhet och insyn för Socialstyrelsen. Vi har en offentlig finansiering. Jag tycker att det finns små risker för att de hotbilder som målas upp av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska infrias om vården öppnas upp för mer mångfald.
Fru talman! Vi funderar, Kerstin Heinemann, precis som alla andra partier, mycket över de svåra och oerhört viktiga frågorna som har att göra med sjukvårdens framtid. Det kan jag lova Kerstin Heinemann. Vi har inte låst oss - som jag tycker att Folkpartiet har gjort - vid att det till varje pris måste vara privatisering. Den stenhårda gränsen som Kerstin Heinemann lovar finns mellan privat drift och privat finansiering - dvs. att privat finansiering aldrig kommer på fråga - tror jag inte finns i verkligheten. Redan i dag ser vi exempel på hur den privata finansieringen växer fram i olika försäkringslösningar. Vi ser också incitament till att det blir en ökad utveckling av andelen privat vård. Jag har kommit till slutsatsen att det är viktigt att behålla vården i offentlig drift och finansiering.

Fru talman! Efter dessa strukturella diskussioner som har rört sig från dogmatisk starr till annat kommer jag att ha ett mer oralt inlägg. Jag tänkte tala om tänderna. Ett växande problem är svårigheter för vissa grupper att klara kostnaderna för att upprätthålla en god tandhälsa. Flera sakkunniga har t.o.m. varnat för risken att problemet kommer att skapa hälsoklyftor. Kostnaderna för tandvård är ibland så höga att människor med små resurser avstår från nödvändig behandling. Äldre tillhör ofta de mest utsatta i denna grupp. Det får betecknas som märkligt att våra tänder fortfarande behandlas som något vid sidan av kroppen, detta trots att tänderna är en förutsättning för att vi ska kunna ta in föda. Forskare har klarlagt flera samband mellan dålig munhälsa och olika sjukdomar. Den som lider av tandlossning löper ökad risk att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar, hjärnblödning och t.o.m. diabetes. Detta bekräftar ytterligare att tand och munhälsa inte kan särskiljas från övriga delar av kroppen. Den nya tandvårdsreformen har i vissa delar inneburit förbättringar för patienterna. För några grupper har dock reformen medfört ökade kostnader. Detta är inte acceptabelt. Vi kan inte ha befolkningsgrupper som inte har råd med att upprätthålla en god munhälsa. Kostnadsutvecklingen av den nya tandvårdsförsäkringen har redan visat sig svårbemästrad. Utskottet har under hösten tillstyrkt en ansökan från regeringen att få bruka överskottsmedel från bl.a. bidrag till handikappade för att täcka kostnader i tandvårdsförsäkringen. Det underskottet uppgick till drygt 330 miljoner kronor. Det är osäkert om det nu framlagda budgetförslaget kommer att räcka till för år 2000. Vad som dock är säkert är att många människor har och kommer att ha problem med att upprätthålla en god tandhälsa, speciellt på grund av dålig ekonomi. Fru talman! För att finna en långsiktig lösning anser vi att det ska tillsättas en utredning i syfte att inkludera tandvårdsförsäkringen i den allmänna sjukförsäkringen. Avsikten bör vara att skydda dem som främst behöver stöd. Vi kristdemokrater har i vårt budgetförslag lagt till 250 miljoner kronor extra för år 2000 och 500 miljoner kronor årligen för 2001 och 2002 för att möjliggöra sänkta tandvårdskostnader till dess ett förslag om ett heltäckande sjukförsäkringssystem presenteras. Vi tror också att det är viktigt att det införs valfrihet inom barn och ungdomstandvården över hela landet. Detta kommer att leda till ökad kvalitet. Eftersom denna debatt till övervägande del handlar om ekonomi borde frågor om minskade kostnader också vara av intresse. En fråga som nyligen fått ökad aktualitet är skador som orsakas av tobaksbruket. I Sverige dör minst Detta är drygt 1 200 % fler än i trafiken. Samhällskostnaderna för bruket av tobak bör med råge överstiga intäkterna, varför förebyggande insatser också på detta område kan räknas som en stor ekonomisk vinst. Detta utvecklades i en insändare i DN-debatt i förra veckan av 21 professorer, vilka uppmanade regeringen att öka de förebyggande insatserna mot rökning. Vid den nyligen hållna läkarstämman i Stockholm formulerade en medlem av Läkare mot tobak sin syn på situationen: "När Vägverket får in rapporter om en olycksdrabbad vägsträcka rätar man ut den. När politiker får rapporter om skadedrabbade områden bygger de ett akutsjukhus." Ofta framhålls vikten av tvärvetenskapligt arbete. FoU-enheter i den kliniska forskningen brukar tala om två ben i forskningen, ett förebyggande och ett sjukdomsrelaterat. Trots att de flesta politiker kan bruka båda sina ben, kan debatten ibland tyckas något haltande. Att motivera resursfördelning utifrån långsiktiga vinster är inte alltid framgångsrikt. Därför är vikten av en folkhälsodebatt välkommen. Folkhälsoinstitutet har ett stort ansvar i det förebyggande folkhälsoarbetet. Det kan dock ifrågasättas om tillförda resurser utnyttjas på bästa sätt. Exempel på motsatsen finns faktiskt. Vi anser att en översyn av verksamheten bör göras. Delar av nuvarande verksamhet skulle troligen vinna på att föras över till regionala och lokala nivåer. Vi tror också att en förändring av apoteksmonopolet skulle bidra till kostnadsbesparingar och ökad tillgänglighet, vilket vi har diskuterat här i kammaren i samband med frågan om alkohol, för det var ju viktigt. Genom licensierad försäljning av läkemedel och Läkemedelsverkets kontroll garanteras att säkerheten och kvaliteten upprätthålls. De förändringar av fördelningen av medel till nykterhetsorganisationerna som gjordes för ett år sedan bör återställas. Som vi påtalade vid detta tillfälle finns det ingen som helst anledning till att bidrag till nykterhetsorganisationerna ska hanteras annorlunda än bidrag till idrotten eller till andra områden. Fru talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservation nr 3. Vi står givetvis bakom våra reservationer, men för tids vinnande kan jag avsluta vid detta tillfälle.

Fru talman! Kostnaderna i budgeten för sjukförsäkringen för innevarande år har överträffat budgetens belopp med 12 miljarder kronor. De medicinska kostnaderna för sjukvården har fördubblats under 90 talet. I april i år var 180 000 svenskar sjukskrivna. De senaste åren har läkarnas egna sjukskrivningar fördubblats. Det är inte precis något friskt Sverige som lämnar det gamla decenniet, och inte millenniet heller. Det är något märkligt med tanke på den utveckling vi har haft på andra områden. Sett i det perspektivet borde folk ha varit betydligt friskare. Vi bör ha målsättningen att inleda det nya millenniet med ett arbete för ett friskare och sundare Sverige. Rolf Olsson tog i debatten upp det förebyggande arbetet. Vi bör möta det nya millenniet med högre grad av förebyggande insatser. Det är dessutom både mindre kostsamt för samhället och mera humant. Men även den reparabla sidan, dvs. själva sjukvården - vi fokuserar kanske något för ensidigt på den - måste bli viktig. Sjukvården måste bli både mer nära och mer effektiv. Vi måste satsa mer på rehabilitering för att korta vårdtiderna. Det är också både lönsamt och humant. Det är märkligt mot den här bakgrunden av behov som reser sig att flera sjukvårdspolitiker i denna debatt kritiserar det kraftiga tillskott av resurser till vården som Centerpartiet har medverkat till genom de åtta centermiljarderna som har kommit till vården. Det är beklämmande att höra ansvariga sjukvårdspolitiker - ordet ansvariga får man kanske ta bort - i denna debatt förorda att man ska ta pengar som behövs i vården och lägga på ett otidsenligt försvar som syftar till att döda och skada människor. Fru talman!

Jag ska i fortsättningen uppehålla mig vid sjukvård och tandvård. När det gäller sjukvården, i första hand då primärvården, har Centerpartiet kunnat medverka till en resursförstärkning och lokal förankring och utformning som ger valfrihet, närhet och trygghet. Det är bra. Det är viktigt att lagstiftningen runt sjukvården tar sin utgångspunkt i patientens situation. Det är för patienterna som sjukvården är till, blott och bart för patienterna, och inte för någon annan. Det är patientens behov och önskemål som ska styra. Centerpartiet vill öka möjligheterna för patienterna att välja, och det är utifrån patienternas fria val som vården ska formas. Patienten får aldrig nekas den vård patienten är i behov av med hänsyn till kostnaderna. Kostnaderna får dock inte begränsa andra patienters behov. Möjligheterna till s.k. second opinion bör vidgas. I dag gäller den rätten enbart för en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Fru talman! Det har ofta och länge förts en debatt om akutsjukvårdens utformning - om stora och små sjukhus är bra eller dåliga för sjukvården i framtiden. Medan debatten fortgått har antalet vårdplatser minskat kraftigt, men antalet sjukhus har i stort sett varit oförändrat. Där förändringar har skett är det de små sjukhusen som fått stryka på foten. Det är synd. Jag vill försvara de små sjukhusen och deras existens. Utvecklingen har också gått mot mera av samverkan mellan olika enheter och mot profilering eller specialisering. Spri har bl.a. gjort en studie om detta. Studien ger inte belägg för att de stora sjukhusen producerar sjukvård till lägre kostnader än vad de små sjukhusen gör. Sjukhusstrukturen är och ska vara en landstingskommunal fråga. Men det finns några självklara fakta som är viktiga att framhålla i utvecklingen av den framtida akutsjukvården och som det, enligt mitt sätt att se, inte går att komma förbi. Det är t.ex. att närsjukvården ska vara nära och lätt att nå. Det kräver decentralisering för att stärka tillgängligheten, samtidigt som den högspecialiserade vården kan bedrivas på färre enheter. De små sjukhusen är ofta en del av den nära vården. Många människor upplever de små sjukhusen som en viktig trygghetsfaktor. Tryggheten i vården är viktig. Det måste respekteras i den fortlöpande utvecklingen av vården. Det finns inget som talar för att de medicinska resultaten skulle vara bättre på de stora sjukhusen. Därför kräver framtiden såväl små som stora sjukhus. Det är dags att avliva myten om att små sjukhus ska läggas ned för att de inte fyller mått och krav för sitt ändamål. Det är naturligtvis orimligt att låta människor stå i kö till sjukvård. Det är både en resursfråga och en organisations och effektivitetsfråga. Det har diskuterats här tidigare. En väl utbyggd primärvård underlättar trycken på akutsjukvården. De vårdavtal som finns som en följd av de lokala avtalen om centermiljarderna till vården är en viktig del i arbetet för att minska vårdköerna, men det är inte tillräckligt. En vårdgaranti med verkligt innehåll är ett annat medel som borde till för att vi ska kunna ta bort flaskhalsar. Personalen är det viktigaste redskapet som vi har i vården. Därför är och blir arbetsmiljöproblemen avgörande för en god sjukvård. Det är mycket alarmerande när sjukskrivningarna ökar hos vårdpersonalen. Herr talman! I betänkandet finns två reservationer med Centerpartiet som undertecknare som berör tandvården. Det är dels reservation 4, där krav förs fram om en översyn av tandvårdsförsäkringen, dels reservation 9, som berör barn och ungdomstandvården. Den nya tandvårdsreformen har gjort det dyrare att gå till tandläkaren. Vi har närmat oss en gräns där tandhälsan kan bli eftersatt på grund av att inte alla har möjlighet att av ekonomiska skäl gå till tandläkaren och välja den bästa vården. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Samhällets stöd till vuxentandvården bör främst syfta till en bättre tandhälsa bland befolkningen så att vårdbehovet och kostnaderna kan sänkas på sikt. Den nya tandvårdsreformen har inneburit klara förbättringar för äldre och funktionshindrade som bor i särskilda boendeformer eller omfattas av den kommunala omsorgen. Samtidigt med dessa förbättringar har kostnaderna ökat. Ser man i ett längre perspektiv under 90-talet har en minskning skett av subventionerna, vilket inneburit att fler personer fått ekonomiska svårigheter vid omfattande och höga tandvårdskostnader, som jag tidigare nämnde. Det gör det svårare att få den rätta vården. Det är inte bra. Det låter enkelt att säga att tänderna är en del av kroppen och att tandhälsan bör behandlas på samma sätt som annan sjukvård. Att inordna tandvården i nuvarande kostnadsskydd för sjukvården riskerar att höja samhällets kostnader på ett sådant sätt att det kan hota att tränga undan annan angelägen och viktig sjukvård, som då måste prioriteras bort. Alternativet är en kraftig höjning av högkostnadsskyddet. Det är inte heller någon bra lösning för dem som behöver mycket vård och har små resurser. De förbättringar som behöver göras för att garantera alla en bra tandvård står snarare att finna inom ramen för den nuvarande tandvårdsförsäkringen, som vi ser det. I samband med att en översyn nu görs bör hänsyn tas till detta och sådana ändringar göras att en tillfredsställande ordning kan nås. Tyvärr har utskottet avvisat Centerpartiets krav i denna del, varför reservation 4 har blivit nödvändig. Den står Centerpartiet bakom, såväl som övriga reservationer där Kenneth Johanssons namn finns med, även om vi för tids vinnande inte yrkar bifall till alla reservationerna. Herr talman! Enligt Centerpartiets uppfattning bör valfrihet på lika villkor införas mellan privat och offentlig tandvård för barn och ungdomar. Monopoliseringen inom barn och ungdomstandvården bör således upphöra. I vår partimotion har vi krävt att regeringen återkommer med ett lagförslag i den riktningen. Denna synpunkt byggs under av expertis på området. Konkurrensverket har också förordat ett fritt tandläkarval för barn och ungdomar. Det fria valet är inte minst viktigt för kvaliteten i tandvården. Kravet, som avvisas av majoriteten, finns i reservation nr 9. Jag har svårt att förstå varför majoriteten motsätter sig denna valfrihet, som förbättrar kvaliteten i tandvården för våra barn och ungdomar. Herr talman! Jag vill avsluta med att instämma i yrkandet om bifall till reservationerna 4, 9 och 25. I övriga moment där centerreservationer inte står emot yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även om Agne Hansson inbjöd till det tänker jag inte återigen ta upp en försvarspolitisk debatt, utan den får vi ta sedan. Jag kan bara med viss förvåning konstatera att Centerns motiv för att flytta pengar till sjukvården från försvaret är att försvaret skadar och dödar människor. Då förstår jag inte varför Centern inte flyttar allting, om det är huvudmotivet. Däremot vill jag välkomna Agne Hansson - och jag håller fullständigt med honom - när han säger att möjligheterna till second opinion ska ökas. När frågan behandlades i utredningen och jag ville ha en utökad möjlighet till second opinion var inte Centerpartiet den främsta stödtruppen. När vi här för ett år sedan i december beslöt om patientens rättigheter var inte heller Centerpartiet direkt med på den linje som vi har, dvs. att man ska ha rätt till second opinion. Jag vill bara passa på att tacka för det Agne Hansson nu har sagt, för det betyder att vi har kommit en bra bit ytterligare i en samsyn om vilka rättigheter patienten ska ha i vården.
Herr talman! Det är självklart att vi kan lyssna och ta argument, Leif Carlson. Det har vi gjort. Jag skulle önska att Leif Carlsson kunde lyssna och ta argument, utan att för den skull nu återvända till en försvarspolitisk debatt. Jag önskar naturligtvis att man kunde lägga ned hela försvaret. Vi är tre på Kalmarlänsbänken som deltar, och vi vet att denna uppgörelse tillför Kalmar län ungefär 200 miljoner till vården på fyra år. Såvitt jag kan förstå ger det inte några konsekvenser för försvaret av Kalmar län. Hur kan detta vara fel? Jag förstår det inte. Leif Carlson borde inse att det stärker den vård han själv arbetar inom.
Herr talman! Vi har tidigare diskuterat det här, och jag har framhållit att i den struktur som vi har för sjukvården i landet, med de organisationsformer den erbjuder, kan vi stoppa in både ett och två försvar utan att det påverkar särskilt mycket. Det är strukturerna det är fel på. Det är fel, som jag också sade till Vänsterpartiet förut, att tro att man löser sjukvårdsproblemen genom att stoppa in pengar i strukturer som inte kan sköta dem på ett bra sätt och i organisationer som inte får möjlighet att utvecklas och nyttja pengarna på ett optimalt sätt så att vi får ut vård för dem. Det enda man då gör - vilket facken inom vården har sagt och vilket HSU framhöll - är att lägga en död hand över nödvändigt förändringsarbete. De nya pengarna blir en orsak till att inte göra nödvändiga förändringar, till att inte släppa fram personalkreativitet och till att inte hitta nya former för att organisera sitt arbete. Det går ju att smeta pengar över det, så syns det inte de närmaste månaderna. Sedan står man i samma situation igen. Det är precis vad vi har gjort under årtionden, och därför har vi aldrig fått ett verkligt effektivt utnyttjande av vården och aldrig lyckats nyttja pengarna fullt ut. Det finns inget skäl att fortsätta med detta, inte ens för Kalmar läns skull.
Herr talman! Det känns möjligen lite märkligt att ta upp en diskussion som Leif Carlson hade med Vänsterpartiet om privata inslag i vården, därför att det är vi från Centerpartiet inte emot. Jag tror att vi är överens om att det behövs privata inslag i vården. Men här, såväl som i mycket annat, gäller det att inte överdriva. Man kan ju inte undvika att bedriva en vettig sjukvård för alla även om man inte har nått målet att få allt privatiserat, vilket vi inte vill - jag tror inte heller att moderaterna vill det. Jag lyssnade noga på Leif Carlsons argumentering när han anklagade Vänsterpartiet för ideologisk starr. Jag kan möjligen hålla med om det, men jag tyckte att Leif Carlsons anförande hade inslag av ideologisk maginfluensa, där han spydde galla över den offentliga vården lite i överkant. Det är många som gör mycket fina insatser inom den offentliga vården, och så förskräckligt dålig är den inte. Men jag håller med om att det behövs mer privata inslag, och då kan den offentliga vården också bli ännu bättre.
Herr talman! Det är framför allt de tandvårdssynpunkter som Agne Hansson har som jag vill bemöta. Tala om för mig vad det är för vettigt i att man ska betala kanske 5 000 kr om man får en allvarlig åkomma i munhålan men att det kostar på sin höjd 150 eller 200 kr om det är en åkomma ett par millimeter längre upp, i bihålorna. Vad finns det för grundidé i detta? Varför accepterar vi att den här lilla gluggen, även om den ofta är i gång på både det ena och det andra sättet, ska ha en egen försäkring framför hela kroppen? Vad har Centerpartiet att säga om det?
Herr talman! Det är naturligtvis inte rimliga proportioner på de exempel som Chatrine Pålsson tar. Jag anförde skälen i mitt anförande. Det gäller ju att göra en avvägning på ett sådant sätt att man inte tränger ut viktig vård för dem som behöver annan typ av sjukvård. Men jag håller med om att vi behöver närma oss en jämförelse i det här fallet. Men vi är inte beredda att gå så långt - det kan ju få oanade konsekvenser. Därför menar vi från Centerpartiet att det är viktigt att ändra i den tandvårdsförsäkring som vi har för att klara både angelägen vård för alla och angelägen tandvård för dem som behöver det.
Herr talman! Det var väl ändå ett positivt besked så här dagarna före jul, att man vill närma sig tanken. Men ett syfte med vår reservation är faktiskt att få till stånd en översyn. Vi föreslår inte att tandvården direkt ska inkluderas i sjukförsäkringen, men man måste göra en översyn, för det finns problem här. Men jag vet också att det finns många människor i vårt land som i dag inte har råd att få tänderna lagade, utan det blir proteser. Det finns människor som i dag inte har 10 000 kr att lägga upp, och de kanske inte alls rår för att de har fått en sjukdom i munnen. Jag har inte hört att något politiskt parti säger att om man ska ha en protes i ett ben eller någon annanstans så är det så dyrt att vi måste ha en egen försäkringslösning för det. Men om vi ska få de bra saker som vi kan behöva i vår munhåla så ska det kosta oerhörda pengar! Jag pläderar för en samsyn bara för dem som har det svårast, för dem som har de största behoven och behöver mer tandvård än vi andra. Jag hoppas att Agne Hansson och jag ska vara överens nästa debatt vi har, den första på det nya millenniet. Det brukar vi bli.
Herr talman! Jag tycker att vi är på god väg. Jag tyckte att Chatrine Pålsson flyttade sig betydande stycken på väg mot den syn som jag pläderade för. Jag uppfattade det så att hon i den första repliken pläderade för att man skulle ha in tandvården under sjukförsäkringen. Det är det jag vill höja ett varningens finger för, därför att det kan få konsekvenser som vi inte vill ha. Dessutom kan det innebära att kostnaderna totalt sticker i väg också på andra vägar, om man inte handskas försiktigt med samhällsekonomin.

Herr talman! En bra och tillgänglig sjukvård för alla oavsett tjocklek på plånboken är en av de viktigaste trygghetsfrågorna i varje anständigt samhälle. Det kräver många saker, bl.a. gemensam finansiering av sjukvården, men det kräver inte en offentlig produktion. Susanne Eberstein tog i sitt inlägg upp att det skulle finnas någon oklarhet eller osäkerhet om var Folkpartiet står i de här frågorna. Finns det en sådan hos Susanne Eberstein kan det väl bara bero på utpräglad politisk dövhet. Vi har i mängder av debatter genom åren utvecklat den socialliberala synen, att det krävs en gemensam finansiering men att produktionen kan äga rum i olika former. Herr talman! Det är nu lite drygt fem år sedan vi fick ett socialdemokratiskt nationellt ansvar för sjukvården i vårt land. Under föregående mandatperiod hade Socialdemokraterna bestämmande inflytande i 24 av 25 landsting, tror jag. Det har de fortfarande i många landsting sedan ett år tillbaka. Vi är väl inne på den femte socialdemokratiska sjukvårdsministern, om jag nu lyckas räkna rätt. Det är enligt min mening i stor utsträckning fem förlorade år vi talar om. Jag tänkte ta upp sex områden som jag tycker är viktiga inom sjukvården. Det finns flera andra, men jag tror att de här sex tillhör de väsentligaste. De är frågan om vi använder våra pengar effektivt inom sjukvården, om äldrevården är bra, om operationsköerna är korta, om det finns husläkare till alla dem som vill, om det finns gott om alternativ och hur det ser ut med valfriheten. När det gäller effektiviteten och användningen av pengar visar Landstingsförbundets rapport, som kom i början av det här året, att det sedan det socialdemokratiska övertagandet inte tycks ha skett några produktivitetsförbättringar i användningen av pengarna. Varje ny krona har gett ungefär en krona. Så kan man naturligtvis hålla på, men det är förstås bättre om vi kan se till att varje krona ger något mer, dvs. att produktiviteten ökar, för att använda ekonomspråk. En del av de här problemen har att göra med rent statliga beslut, beslut som fattas i denna kammare på grund av förslag från den socialdemokratiska regeringen med stöd av ett eller ett par andra partier. Ett sådant är stoppandet av försöken med finansiell samordning. De tvingades upphöra på nyårsafton 1978. De fick inte spridas till resten av landet. De har lagts i malpåse, och det enda som händer är att olika socialdemokrater när de pressas och ibland kanske någon annan gång talar väl om dem, nu senast Susanne Eberstein. Men sanningen är ju, Susanne Eberstein, att de ligger i malpåse någonstans på departementet sedan ett antal år tillbaka, och det finns inget som tyder på att man tänker plocka fram dem förrän möjligen 2003. Det andra området jag ville nämna var frågan om äldrevården. Den är förstås svårare att mäta än hur många operationer vi gör på ett år, men många av oss är oroade över att omvårdnaden i äldrevården inte blir bättre och att det finns flera tecken på att den tyvärr kan vara sämre nu än den var för fem år sedan. Ett annat område, som är något lättare att mäta inom äldrevården, gäller tillgången på läkare för dem som vistas i särskilda boendeformer. Där tycks bilden vara att det inte har blivit några förbättringar. Det tredje område jag vill ta upp är frågan om operationsköerna, dvs. tillgängligheten till operationer för de människor som av medicinsk personal, vanligen läkare, har bedömts behöva en operation, alltså hur lång tid de ska behöva vänta på den. Det finns såvitt jag vet, herr talman, ingenting som tyder på någonting annat än att de köerna i dag är avsevärt längre än de var för fem år sedan. Husläkarsystemet togs det stora steg för att genomföra i början av 90-talet. En av de första socialdemokratiska åtgärderna var att ta bort husläkarlagen, någonting som den nuvarande sjukvårdsministern, nr 5, verkar tycka var lite förhastat och lite för långtgående - det hedrar honom. Sitt intresse för familjeläkare eller husläkarsystemet bör han få poäng för. Men det som man kan konstatera har hänt är att det har tillkommit ungefär 60 nya husläkare netto i landet på fem år - detta på en bas om så där 4 000. Det motsvarar ganska exakt befolkningsökningen under de här åren. Såvitt jag kan se har vi i dag, efter fem års socialdemokratiskt ansvar för sjukvårdspolitiken, ganska exakt samma nivå på husläkare som vi hade nått upp till 1994, men ökningen har inte fortsatt. När det gäller alternativen är det alldeles uppenbart att de är färre i dag än de var för fem år sedan. Det visar statliga utredningar med all tydlighet. Vad som har hänt är att många landsting, framför allt socialdemokratiska, har använt de maktmedel som den här kammaren har delat ut för att se till att man får färre alternativ. Till sist då frågan om valfriheten. Det är också ganska uppenbart att valfriheten är mindre - det följer väl huvudsakligen av min senaste punkt, att alternativen är färre. Herr talman! Det är inte så att det bara blir så, utan det är så att man vill ha det så. Ett exempel i dagens handlingar är att det finns förslag från flera partier, däribland Folkpartiet, om att lagfästa att det ska finnas valfrihet inom barntandvården. Det finns möjlighet att rösta för det, men hittills har Socialdemokraterna gått emot detta tillsammans med stödpartier. Herr talman! Jag har försökt att göra ett snabbt femårsbokslut över Socialdemokraterna på sex tunga sjukvårdspolitiska områden. Jag hade tänkt be sjukvårdsministern delta i denna diskussion om hur bokslutet ska se ut, men eftersom han inte finns här vänder jag mig naturligen till Socialdemokraternas gruppledare i utskottet, Susanne Eberstein, och skulle gärna vilja veta hur hon ser på de frågor som jag har nämnt. Används pengarna effektivare i dag än för fem år sedan? Är äldrevården i dag bättre än för fem år sedan? Är operationsköerna i dag kortare än för fem år sedan? Är det fler som har husläkare i dag än för fem år sedan? Finns det flera alternativ än för fem år sedan? Finns det mer valfrihet än för fem år sedan?

Herr talman! Vi har redan haft en debattrunda, och för att vi inte ska börja om på ruta 1 igen och få en oändlig debatt överlåter jag till min partikollega, Catherine Persson, som kommer senare i debatten, att besvara frågorna. Vi har nämligen redan nu dragit långt över tiden.
Herr talman! Personligen är jag inte alls främmande för instrumentet delegation. Jag ska med intresse lyssna på Catherine Perssons svar på mina sex frågor.

Herr talman! Jag har en fråga till Catherine Persson. Varför tandvården inte ingår i den vanliga sjukvården har en lång historia, men jag tänker inte ta upp den frågan. Jag vill bara höra hur Catherine Persson ser på att tandvårdsförsäkring och sjukförsäkring ligger separat. Finns det några som helst tankar om att tänderna också ska anses tillhöra kroppen och att man skulle kunna ha ett system i stället för olika system på det sätt som det nu är? Det är min ena fråga. Min andra fråga berör ett annat område som jag kan återkomma till i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Jag vet faktiskt inte. För mig är det obekant hur landstinget i Skåne har gjort med sina tandvårdskostnader. Den frågan får väl landstinget svara på. Sedan är det inte riktigt så som Catherine Persson säger, för vi har ju faktiskt avsatt 250 miljoner kronor under tre år för att täcka vissa kostnader. Man kan använda olika sätt för att få upp täckningsgraden. Men det är mer den principiella frågan som jag tycker att man ska ta upp. Vad vi i första hand vill ha är en utredning. Det står i vår reservation, som Catherine Persson kanske har sett, att vi vill att en utredning ska tillsättas för att se hur man kan finna en lösning. Jag har en fråga till. Den gäller läkemedelskostnaderna som ska övertas av landstinget. Finns det någon upplysning om hur långt förhandlingarna har kommit? Landstingen vill ju senarelägga det totala övertagandet.

Herr talman! Först vill jag tacka Catherine Persson för en lång skildring av en misslyckad tandvårdsreform. Även misslyckanden kan ju vara av intresse. Jag vill direkt också svara på frågan om vi inte prioriterar förebyggande arbete. Jo, självklart ska sådant göras. Men vi tycker inte, till skillnad från socialdemokraterna, att det är skäl att abdikera från det större ansvar som vi har för dem som redan har stora besvär, de äldre som har svårt att klara sig, utan vi prioriterar de stödinsatser som behövs till dessa. Sedan vad det gäller läkemedel är det riktigt att det är många som inte behöver läkemedel. Ungefär 40 % behöver inte läkemedel. Nu är det så, Catherine Persson, att dessa 40 % inte är samma personer varje år. Därför kan människor inte slå sig till ro och säga: Jag behöver icke läkemedel och har inget att planera. Det är som med bilolyckor och brandolyckor, där även den mest exemplariska föraren eller den som sköter sitt hus kan råka illa ut. Det finns en osäkerhet inför en så stor utgift om man inte sköter det hela. Därför har vi ett likviditetsskydd som ligger på 1 500 kr men erbjuder en försäkring som ligger under denna summa. Det är just för att man inte vet om man behöver det. Just osäkerheten i att man inte vet är då en drivkraft för att faktiskt teckna en försäkring. Då vet man vilken utgift man har. Man har en hundralapp i månaden. Det kan man planera för, och varken jag eller Catherine Persson vet om vi behöver det här nästa år. Så fungerar systemet med försäkringar mot brand. Det är samma idé som ligger bakom. Idén bakom finansieringen är att vi inte solidariskt kan ge det stöd som behövs till dem som har stora läkemedelsbehov utan att vidga basen så att fler, som Catherine och jag som är tämligen friska, kan bidra till finansieringen. Jag skulle kort vilja ställa Catherine Persson en enkel, principiell fråga vad gäller tandvården. Varför ska inte barn och ungdom ha rätt att välja fri tandvård? Och vad gäller läkemedel: Varför inte ta tillvara de mångmiljardbelopp som utredaren Jeding säger finns genom att bara avmonopolisera? Den frågan är utredd. Det är bara att göra det.

Herr talman! Det är kanske svårt att gå igenom varje besparingspost i fråga om försäkringen. Det skulle vara lite onjutbart. Men jag tror inte att Catherine Persson riktigt har förstått hur finansieringen är uppbyggd med det här likviditetsskyddet som man uppnår. Är man inte med i försäkringen kan kostnaderna bli mycket stora. Det är det som uppmanar till att man kan få med fler. Jag tror att det här kanske kräver lite mer studier från Catherine Perssons sida. Men jag kan gärna ge en del beräkningsunderlag för vad olika procentsatser betyder för att man får in pengar till det hela. Jag fick inget svar på varför man inte vill avmonopolisera. Varför tar man inte hem de relativt lättfångade miljarder som statens egen utredare har sagt finns att hämta? Det tycker jag nästan att det är ansvarslöst att inte göra. Sedan är det alldeles riktigt att det innanför de strukturer och organisationer vi har finns mycket att göra. Det är just det man har gjort i borgerliga landsting. Man har givit möjligheter till utveckling, man har givit möjligheter att få in konkurrensinslag. Men det är att gå halva vägen. Så länge den övergripande strukturen består av regionala planekonomier finns inga möjligheter att fullt ut nyttja de resurser som finns i vården. Vi kan göra mycket, och det ska vi också, det är det ingen som har motsatt sig, Catherine Persson, inom den organisationsram vi har. Men vi kommer inte annat än kanske halvvägs utan att göra de övergripande strukturförändringarna. I stället slösar vi bort pengar. Innan jag avlutar det här replikskiftet vill jag också säga att jag med spänning väntar på svaren på de alldeles utmärkta frågor som ställdes förut av herr Könberg när det gällde sjukvårdsfrågorna. De frågorna är jag lika intresserad av att få svar på. Eftersom vi inte fick detta av fru Eberstein ser jag fram emot nästa replikskifte med stor spänning.

Herr talman! Jag ville med mitt tidigare inlägg tillsammans med Socialdemokraterna försöka göra ett slags femårsbokslut över det socialdemokratiska, nationella, politiska ansvaret för sjukvården. Jag hade tänkt göra det med sjukvårdsministern, men det var inte möjligt, för han är inte här. Så jag vände mig till Socialdemokraternas gruppledare i socialutskottet och ställde sex frågor, frågor som i och för sig skulle kunna besvaras med ja eller nej. Som kammaren hörde hänvisade hon då till Catherine Persson, och det hade jag, som jag sade, ingenting emot. Jag var fullt beredd att lyssna på henne. Nu har jag gjort det, och jag har inte hört något svar på mina sex frågor. Så i all hast upprepar jag dem: Är sjukvårdens pengar mer effektivt använda i dag än för fem år sedan? Är äldrevården bättre i dag än för fem år sedan? Är operationsköerna kortare i dag än för fem år sedan? Är det bättre täthet i husläkarsystemet i dag än för fem år sedan? Finns det fler alternativ i sjukvården i dag än för fem år sedan? Och finns det mer valfrihet i dag än för fem år sedan?

Herr talman! Catherine Persson har rätt till ytterligare ett inlägg då vi kanske kan få fler svar. Det som jag egentligen är ute efter är om sjukvården och äldrevården i vårt land i dag är bättre än för fem år sedan. Det är ju inte någon oviktig fråga i en sjukvårdsvårdspolitisk och äldrepolitisk debatt. Beträffande om sjukvårdseffektiviteten var bättre eller sämre nu var svaret både ja och nej. Jag hänvisade i mitt anförande till den studie som det socialdemokratiskt styrda Landstingsförbundet publicerade i början av detta år och som visade att vi från 1994 och framåt inte tycks få ut mer per krona. Herr talman! Min bild är därför fortfarande att det tyvärr inte är så att vi får ut mer. Beträffande äldrevården fick jag och de äldre svaret att fem år är en för kort tid, och det kanske är det svar som vi får nöja oss med i dag. När det gäller valfriheten har jag inget minne av att jag nämnde kommanditbolag som höjden av den mänskliga lyckan på området, utan jag var inne på frågan om det fanns mer att välja bland för patienterna. Och det gäller förstås både den offentligt bedrivna vården och den enskilt bedrivna vården. Jag trodde att vi kunde konstatera att det finns avsevärt färre enskilda alternativ än för fem år sedan, därför att den politik som ni har fört har lett till att landstingen har haft möjlighet, och i många fall utnyttjat den, att se till att det finns betydligt färre alternativ att välja bland. Får jag tolka Catherine Persson på det sättet att det nästan inte finns något område av de sex tunga som jag nämnde där hon är beredd att hävda att det är bättre i dag efter era fem år?

Herr talman! Jag hade tänkt inleda denna diskussion med att konstatera att man knappast på något område möts av så många förutfattade meningar och medvetna eller omedvetna missuppfattningar som just när man diskuterar hälso och sjukvård och sociala frågor. De senaste anförandena och replikskiftena har varit undantag från den principen. Men jag tycker att man rent allmänt kan konstatera att när man diskuterar den här typen av frågor som engagerar människor så djupt möts man väldigt ofta av både förutfattade meningar och medvetna och omedvetna missuppfattningar. Jag minns under en valrörelse i mitten av 80-talet då vi som tycker om att gå på bio möttes av en valfilm där patienter rullades in i en tom och öde sjukhuskorridor och sedan förvägrades rätt till sjukvård därför att de inte kunde betala. Så skulle det bli om socialdemokraterna förlorade valet och om vi skulle få en borgerlig regering. Den typen av debatt kan vara ett uttryck för en gravt demagogisk utgångspunkt, men den kan också vara ett uttryck för att man faktiskt talar förbi varandra och att socialdemokraterna tror att jag som moderat och mina partivänner faktiskt vill förvägra människor hälso och sjukvård. Under den plenifria veckan i höstas var jag i Rom tillsammans med min hustru och firade en högtidsdag. Vid en av portgångarna mittemot det hotell där vi bodde låg det en man under en hel vecka. Han fick lite hjälp av som jag uppfattade hjälpsamma människor som jobbade ideellt och som kom dit och gav honom lite bröd och någon soppa under dagen. Men uppenbarligen finns det inget skyddsnät i Italien av den typ som vi är vana vid på det sociala området. Vi diskuterade detta ganska mycket. Och vid ett tillfälle sade min hustru till mig: Har du insett att socialdemokraterna tror att det är så du vill ha den sociala verksamheten i Sverige? Kanske är det så. Det skulle i så fall vara ett erkännande till socialdemokraterna att det inte handlar om grov demagogi utan att det faktiskt handlar om oförmåga att lyssna och förstå de politiska uppfattningar som förs fram från andra än dem själva. Vi moderater har i våra motioner inom det sociala området försökt att ange en ny inriktning. Vår ambition är att försöka vända perspektivet i socialpolitiken, att se på dessa frågor från de enskilda människornas utgångspunkt, nerifrån och upp i stället för tvärtom. Den svenska välfärdsdebatten brukar ju annars i hög grad handla om utjämning av ekonomiska, sociala, kulturella och andra skillnader. Med välfärd menar många uppenbarligen ofta jämlikhet. Och en stor del av den traditionella socialpolitiken är mer inriktad på att utjämna skillnader än att lösa specifika sociala problem. Vår socialpolitik har en annan utgångspunkt. Vi försöker ta sikte på individer och grupper som har särskilt behov av stöd och insatser och som behöver insatser som främjar den enskildes utveckling och oberoende. Människor som av olika orsaker inte kan försörja sig eller som av annan anledning behöver stöd och hjälp ska, enligt vår uppfattning, ovillkorligen garanteras detta. Men statens ansvar är också att försäkra sig om att de som behöver offentligt stöd är så få som möjligt. Gränsen mellan det enskilda personliga ansvaret och det genuint gemensamma måste därför vara tydlig. Det är bl.a. därför som vi moderater under flera år lagt så stor vikt vid just diskussionen om de särskilt utsatta grupperna i samhället. Det som har kommit mest i fokus är frågan om assistansersättningen, ersättningen till handikappade som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Vi har konsekvent motsatt oss de förändringar och försämringar som har genomförts av den socialdemokratiska regeringen under en följd av år. I början, 1995/96, när de här förändringarna aktualiserades motiverade man dem med att vi hade genomgått ett ekonomiskt moras som följd av en borgerlig regering - vi har hört visan många gånger, den här gången som en följd av en folkpartistisk finansminister. Det som hänt sedan dess borde stämma till viss eftertanke. Om det handlade om snäva ekonomiska motiv till att försämra den reform som genomfördes under den borgerliga perioden borde det ha kommit åtminstone någon signal om en återgång nu när ekonomin börjar bli bättre. I dag är ju ekonomin bättre och på område efter område får vi höra från socialdemokraterna: Nu har vi möjlighet att betala tillbaka till de grupper som fick lida av saneringen av samhällsekonomin. Detta gäller uppenbarligen inte de handikappade. Visserligen föreslår man att detta ska utredas, och sannolikt återkommer man med förslag om att ta bort den s.k. 65-årsspärren 2001. Men vi tycker att det är principiellt felaktigt att på det sättet skjuta ett problem på framtiden - ett problem som för varje år innebär att alltfler gamla människor hamnar i vad som skulle kunna kallas för en stupstockssituation där man förlorar en social rättighet, nämligen rätten till stöd och hjälp som man fått under ett antal år innan man fyller 65 år. Regeringen kommer i vår att lämna förslag till nya riktlinjer för stödet till handikapporganisationerna. Även här fokuserar vi just på behovet av stöd och insatser till de grupper som har speciella behov. Vi kommer att bevaka att förändringen av handikappstödet sker på ett rättvist sätt så att även de små organisationer som tillvaratar små gruppers intressen får sina intressen tillgodosedda. Vi har också föreslagit mer flexibla regler när det gäller det s.k. bilstödet. Det är inte rimligt att t.ex. förtidspensionerade över 50 år inte har rätt till ekonomiskt stöd för att anpassa sin bil bara därför att de inte står till arbetsmarknadens förfogande. Herr talman! Vi vill stärka de skyddsnät som utgörs av de naturliga gemenskaper som varje människa lever i - den lilla världen, alltså familj, släkt, vänner, grannar, medarbetare, arbetskamrater, föreningsliv m.m. Det är i den lilla världen som människors personlighet formas och det är där som människor kan utvecklas i frihet till självständiga och ansvarskännande personer. Det är också där som den första och viktigaste försvarslinjen mot social isolering, segregation och utanförskap går. Solidaritet innebär, med vår vokabulär, att ställa upp för människor i nöd. Den viktigaste solidariteten kan vi visa i vår nära omgivning. Ibland behöver vi stöd för att kunna eller orka räcka en hjälpande hand. Ibland räcker inte detta, utan det krävs större insatser Ibland får man intrycket, inte minst i diskussionen här i kammaren, att socialdemokrater och andra enbart mäter solidariteten i skattetrycket - att höga skatter i sig är det bästa uttrycket för solidaritet mellan människor. Vår politik syftar till att skapa incitament för civila människor - vi själva som enskilda individer, organisationer, företag och andra - att öka insatserna inom den sociala sektorn. Vi ser det som ett självändamål att underlätta för människor att ta eget ansvar och att underlätta för föreningsliv och organisationer att aktivt ta del i sociala projekt och program. Konkurrens mellan offentliga, ideella och privata insatser ökar förutsättningarna för olika former av t.ex. professionella intressen eller ideella och religiösa organisationer, med olika inriktningar och med olika etnisk eller kulturell bakgrund, att engagera sig i socialt arbete. På det här området skiljer sig Sverige från de flesta västerländska länder. Vi har en betydligt mindre ideell och enskild sektor som ägnar sig åt både förebyggande och aktivt socialt arbete i vårt land. Det säger en del också om vårt enskilda engagemang. Herr talman! Att vara beroende av bidrag för sin försörjning innebär att man inte har kontroll över den egna ekonomiska situationen. Vi ser det som ett egenvärde att en familj kan leva på den egna lönen och har möjlighet att själv göra viktiga prioriteringar. När politiska beslut om skattesatser och bidragsnivåer har större betydelse för en familjs ekonomiska situation än den egna ansträngningen och arbetsinsatsen växer misstroendet, frustrationen och alienationen. Det är därför som vi alltid i de här sammanhangen påpekar att skattepolitik och socialpolitik måste gå hand i hand. Skatter innebär inte bara att man förstärker den offentliga budgeten. Skatter innebär att pengarna tas någonstans. Vi vet i dag att den genomsnittlige socialbidragstagaren, ofta en ensamstående familjeförsörjare som är beroende av socialbidrag för sin försörjning, betalar mer i skatt till det allmänna än vederbörande får i bidrag för sin försörjning från det offentliga bidragssystemet. Vi vill ha en förändring av skatte och transfereringssystemet som innebär att vi får bort marginaleffekter och att vi skapar förutsättningar för människor att efter skatt faktiskt leva på sin inkomst. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom de övriga reservationer som den moderata gruppen har lagt fram med anledning av betänkandet men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag tänker ägna en del av mitt anförande åt handikappolitiken och en liten del åt äldrepolitiken. Vänsterpartiets handikappolitik utgår från allas lika värde. Det ska vara samhällets ansvar att se till att de grundläggande behoven tillgodoses. Handikappolitiken ska bygga på full delaktighet, jämlika levnadsvillkor och självbestämmande plus tillgänglighet. Vänsterpartiet har länge drivit kravet att rätten till personlig assistans ska kvarstå efter det att man fyller 65 år. Socialutskottet har tidigare uttalat sig i den riktningen. Det är glädjande att det i den budget som riksdagen i dag har att behandla och som är framtagen i ett samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet aviseras att en lagstiftning med det innehållet ska träda i kraft i januari år 2001. LSS och LAS är viktiga reformer som har betytt väldigt mycket för de funktionshindrade; detta samtidigt som tider av budgetsanering satt stopp för all utveckling av reformen. Det är bra att den goda ekonomi som vi nu har i Sverige används för att utveckla sådana här reformer. Naturligtvis återstår mycket att göra inom ramen för handikappolitiken. Där pågår just nu ett samarbete mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med den nationella handlingsplanen. En lagrådsremiss har överlämnats till Lagrådet som bl.a. innehåller frågan om rätten att utdöma viten i de fall kommuner och landsting inte följer domstolsbeslut i biståndsärenden. Andra frågor som kommer att behandlas inom ramen för handikapplanen är bilstödet och bidragen till handikapporganisationerna. För Vänsterpartiet är det också viktigt att lyfta fram FN:s standardregler och andra för handikapporganisationer angelägna frågor. I dag pågår en utredning som tar sikte på diskriminering i näringsverksamhet. Vi har i annat sammanhang motionerat om att den utredningen bör få tilläggsdirektiv, så att även tillgängligheten i vid bemärkelse inom olika samhällssektorer och verksamheter utreds. Vi har i en separat motion, som ska behandlas vid ett senare tillfälle, också uppmärksammat de funktionshindrades höga kostnader. Vi vill att det görs en utredning om avgiftssituationen för dessa. Där uppmärksammar vi också att funktionshindrade kvinnor liksom andra kvinnor diskrimineras när det gäller stöd och bidrag som ges för att underlätta att leva med funktionshinder. Här finns det skillnad mellan kvinnor och män. För att öka kunskapen inom området och kunna utveckla redskap för att motverka denna könsdiskriminering menar vi att det behövs en könsuppdelad statistik om hur bidrag fördelas mellan kvinnor och män. Vi tar också upp de unga funktionshindrades situation. Herr talman! Funktionshindrade människor är liksom vi alla beroende av att de generella välfärdssystemen fungerar, system som fördelar och omfördelar mellan grupper och mellan livets olika skeden. Förutsättningen för att behålla och utveckla dessa system är att samarbetet mellan oss i Vänsterpartiet, socialdemokraterna och Miljöpartiet får fortsätta. Då finns det stora möjligheter att ge de funktionshindrade ett större oberoende. Få funktionshindrade är betjänta av de sänkta ersättningsnivåer, fler karensdagar och minskade transfereringar som den borgerliga politiken innehåller. När det gäller äldrepolitiken har kommunerna och landstingen fått välbehövliga resurstillskott som Vänsterpartiet medverkat till. Det är bra och en nödvändig förutsättning för att kommuner och landsting ska kunna ta sitt ansvar när det gäller vården och omsorgen. Rolf Olsson har redan nämnt den s.k. Om nödvändigheten av att de äldres situation prioriteras högt till kommande budget tror jag att Socialdemokraterna och Miljöpartiet håller med mig. En del utredningar har kommit som berör de äldre, exempelvis utredningen Bo tryggt - betala rätt som föreslår ett nationellt förbehållsbelopp. En utredning om kartläggning av personalförsörjning är, som redan nämnts här i kammaren, väldigt angelägen. Vidare sitter nu en utredning som ska skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken och en annan som ska se över samverkan mellan kommuner och landsting. Dessa utredningar tar upp viktiga saker som Vänsterpartiet motionerat om och debatterat och på olika vis lyft upp i olika sammanhang. Vi har i vår äldremotion, som ännu inte har behandlats, tagit upp bl.a. vikten av att säkerställa en norm för kvalitet inom vård och omsorg för de äldre. Vi anser att äldrefrågorna är viktiga. Därför är de ökade resurserna nödvändiga med tanke på att andelen äldre också kommer att öka markant. Vi kommer att noga bevaka dessa frågor. Det är därför angeläget för oss att dörren hålls öppen framöver att diskutera möjligheten att tillskjuta ytterligare medel. Förutsättningen även här för att äldreomsorgen ska fungera är en generell välfärd, solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Jag vill avslutningsvis instämma i Ingrid Burmans och Rolf Olssons yrkanden.

Herr talman! Jag ska tala något om handikapp. Nyligen, för ett par månader sedan, var det en internationell handikappkonferens om tillgänglighet i Göteborg. Man började sammankomsten med en sightseeingtur, och rullstolarna kom inte in i bussen. Sedan skulle man gå in i konferenslokalen. Somliga rullstolar gick inte in där. Detta är belysande och i ett nötskal en i och för sig dråplig bild av situationen. Det behövs lite mainstreaming i denna fråga. Jag förstår inte riktigt att man laddat ordet mainstreaming med bara innebörden jämställdhet. Det handlar om jämställdhet och handikappade, all diskriminering över huvud taget och också om barnperspektivet. Jag ska ta det här ur budgetsynvinkel och med tanke på vad som sagts. Under B5 talas det om handikapp och pensionärsorganisationer och bidrag till dessa. Catherine Persson har redan berört den ojämlika fördelningen mellan organisationerna. Lars Elinderson berörde lite fördelningen till olika organisationer. Som det står i betänkandet har det uppstått ett flertal mindre organisationer för framför allt flerhandikappade. Det beror på att det är många handikapp, och många är sällsynta eller i varje fall inte så vanliga. Det gör att organisationerna blir små. Man kan tycka att de kunde samverka. Nu går de flesta bidragen till centralnivån, och därifrån fördelas de vidare bland de handikappade. De olika organisationerna behöver var och en en viss basorganisation. De behöver en lokal, en telefon och en anställd. För det går det åt en viss summa pengar, och man har ett grundstöd och övrigt stöd per medlem. Vi får väl se vad utredningen visar, men jag hoppas att det kan beslutas att det blir så. Många organisationer är oroliga inför detta. Dessa organisationer behövs, inte bara för de handikappade själva utan även för vår och hela samhällets skull. De har en viktig uppgift att sprida information, utöva påverkan och upplysning när det gäller oss politiker. Jag vet inte om det gäller er i socialutskottet, men jag satt förut i socialförsäkringsutskottet, och där blev vi adopterade av någon i en handikapporganisation för att vi skulle få kontinuerlig information. Jag tog upp tillgängligheten i början. Det är någonting som vi alla har nytta och behov av i olika perioder. En mamma med barnvagn har nytta av det. Vi upplever att de svårt handikappade nästan är militanta i sina påtryckningar. De känner sig så otåliga, för det händer ingenting. De här organisationerna behövs för att driva på utvecklingen, som jag tycker är nödvändig. Sedan kan man diskutera hur de ska driva på utvecklingen vidare. Det finns motioner om det från den allmänna motionstiden, t.o.m. en sjupartimotion som jag hoppas få återkomma till i fråga om handikappolitiken. Under avsnittet B7 tar man upp bilstödet till handikappade. Vi tycker att det ska göras mer familjevänligt. Bilstödet är för litet för närvarande, det behövs mer. Det kan hända för en förälder som har ett barn med funktionshinder att det andra barnet genom en olycka också blir funktionshindrat. Då har man inte möjlighet att få en annan bil som är större och som tar båda barnen. Eller det kan hända att föräldrar som är funktionshindrade av någon anledning får ett från födelsen funktionshindrat barn eller ett barn som blir det genom en olycka, skada eller sjukdom. Då har man inte heller möjlighet att få stöd för att byta bil. Det tycker vi ska ändras. Avsnittet B8 handlar om statlig assistansersättning. Vi tycker att barnen har drabbats ojämlikt. Det är inte samma krav när det gäller behov av omvårdnad. För barn gäller mycket högre krav om de ska få en assistent och om de går i skola än för vuxna. Vi tycker att det är fel. Här måste man kunna avgöra från fall till fall. Det är ju en väldig påfrestning för familjelivet att få ett handikappat barn. Många tycker att barnet är en tillgång, men det medför praktiska påfrestningar. De här familjerna har en ökad skilsmässofrekvens. Jag tycker att man ska underlätta för de här familjerna att leva tillsammans genom att inte ha så krångliga regler. Det är många överklaganden av besluten om stöd för de här familjerna. Det är också ett uttryck för att de har fått kämpa hårt för sina rättigheter. De säger alltid att de har fått kämpa så hårt. Vi tycker att vi ska ha ett mer familjevänligt stöd.

Herr talman! Ett samhälle tillgängligt för alla är målsättningen för Centerpartiet i arbetet för att underlätta vardagen för människor med funktionshinder. Den handikappreform som genomförts har förbättrat villkoren för många, men vi anser att det fortfarande finns en hel del att åtgärda. Ett exempel är att vi tycker att varje sektor i samhället borde ges ett lagstadgat ansvar för att respektive sektors utbud av service och tjänster ska blir tillgängligt för människor som har ett funktionshinder. Då det gäller bemötandet uppger många medborgare att de känner sig kränkta och ifrågasatta vid kontakter med myndigheter och förvaltningar. Osynliga handikapp hanteras som obefintliga sådana. Tiden för att förklara sin situation har alltför ofta varit väldigt knapp. Vi tycker att detta är allvarligt. Vi anser att vi tillsammans måste bidra till att öka kunskaperna och se till att bemötandet blir bättre från myndighetsrepresentanten. Handikapporganisationer fyller en väldigt viktig funktion som opinionsbildare. Vi kan notera att det har blivit fler organisationer under 90-talet i takt med att samhällets insatser har förändrats. Men trots att organisationerna har blivit fler har inte statens bidrag ökat. Det har strängt taget legat still sedan 1993. Vi finner det därför väl motiverat i dag att öka det här bidraget till handikapp och pensionärsorganisationerna med 10 miljoner utöver regeringens förslag. Vårt förslag finns utvecklat i det särskilda yttrandet som rör utgiftsområde 9. Men även principen om bidragen till handikapporganisationerna borde ses över, och riksdagen borde även besluta om detta. Det kan inte vara rätt att de organisationer som tillkommit nu senast under 90 talet ska ges sämre förutsättningar. Ett exempel är Våren 1996 slog socialutskottet fast att assistansersättningen även kan utgå till barn som vistas i barnomsorg, skola eller någon annan daglig verksamhet när det föreligger särskilda skäl. Men tyvärr har det framkommit att riksdagens intentioner inte tillämpas ute i kommunerna. Eftersom inte socialministern är här ställer jag min fråga till den ansvariga socialdemokratiska representanten. Är lagen otydlig eller otillräcklig? Oavsett orsak tycker vi att regeringen bör utreda förhållandena i LSS så att barns rätt till assistans i den dagliga verksamheten kan garanteras. Vi i Centerpartiet har ju tidigare medverkat till det här stödet, och vi vill inte att det ska urholkas. Barn med funktionshinder anses på många håll vara en utsatt grupp i samhället. Det gäller särskilt barn med funktionshinder som är svårtydliga. Jag tänker då på DAMP-barnen. De anhöriga till DAMP barnen tillhör den grupp som ofta också anger att de får kämpa för att erhålla hjälp ute i kommunerna. Det finns lagstiftning som de kan stötta sig emot, men det finns ingen naturlig instans ute i kommunerna som har ansvar för att bistå de här familjerna. De barn som har DAMP eller ADHD får på så vis mindre möjligheter att växa upp i en förstående och positiv miljö i skolan och ute i samhället. Det kan ge förödande konsekvenser längre fram i livet om de inte får den hjälp de behöver för att hantera sin impulsivitet eller hyperaktivitet och för att förhindra att de här barnen hamnar i ett utanförskap. Det är viktigt att de får en diagnos men också att de får adekvat råd och stöd. Handikappombudsmannen har i en rapport påvisat att rättssäkerheten för barn med funktionshinder är svag. Det har förekommit fall där familjer med all rätt åberopat LSS men mötts av oförståelse. Bristen på resurser anges ofta som ett hinder för skolans ansvariga att stötta barnen. Vi tycker också att man måste se över möjligheterna till en högre utbildning. Man bör följa upp och utvärdera dagens förhållanden och även komplettera där det brister. Skälet är att undersökningar visar att elever med funktionshinder ofta tvekar eller avstår från studier vid högskolor och universitet. Vi tycker att det finns skäl att se över om de handikappanpassade bostäderna finns tillgängliga och även att se över formerna för hur högskoleprovet genomförs. Vi tycker att det är naturligt att även de funktionshindrade kan delta i arbetslivet. Vi vet att det inte är lika naturligt för alla. Därför har vi föreslagit stimulansåtgärder för arbetsgivare genom lönebidragssystemet. Men vi tycker också att det ska bli möjligt att använda arbetsmarknadsmedlen mer flexibelt än i dag. Det behövs många olika lösningar. Det ser man särskilt efter att ha tagit del av statistiken i dag om att antalet arbetshandikappade har ökat under det senaste året. Reformen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes med Centern i regeringsställning 1993, liksom även LASS, lagen om assistansersättning. Även individens rätt till stöd och service som regleras via socialtjänsten och hälso och sjukvårdslagen, har införts under perioder när Centerpartiet har haft inflytande över besluten i riksdagen. De reformer som rör de funktionshindrade har inneburit en ökad frihet och ett självständigare liv, men även en avlastning för de anhöriga. Särskilt LSS har ökat livskvaliteten för många. Men ett orosmoment har varit att assistansersättningen upphör att gälla efter 65-årsdagen. Vi i Centerpartiet har motionerat om ett borttagande av detta, och det blev även riksdagens beslut. Vi vidhåller att LSS ska gälla även efter 65 år och att detta ska träda i kraft redan den 1 januari. Vi anvisar också ytterligare 110 miljoner i anslag för assistansersättningen. Det framgår också av vårt särskilda yttrande. Regeringen har valt att skjuta på frågan och vill senarelägga detta. Vi har hört olika argument för detta i dag, t.ex. att det är för kort tid fram till verkställighetsdatumet. Vi tycker inte att det är skäl nog för detta. Det är många beslut som fattas med kort tid fram till verkställighetsdatum. Enligt Socialstyrelsens utvärdering av handikappreformen berörs ca 100 000 människor av LSS personkrets, men endast hälften har fått insatser. Psykädelreformen har medfört stora omvälvningar för de berörda. Omsorg och sociala kontakter är oerhört betydelsefulla för den här gruppen människor. Det är också väldigt viktigt att vi följer upp hur den psykiskt funktionshindrades behov kan tillgodoses ute i kommunerna. Omställningen från boende på institution till ett självständigt boende har inte gått smärtfritt. Därför krävs det fortsatta insatser här för att undvika tragedier. Sammantaget kan jag konstatera att vi har kommit ganska långt för att göra livet lättare för funktionshindrade, men mycket återstår ännu. Men vi i Centerpartiet är i alla fall beredda att göra vår insats för att nå målet om ett samhälle tillgängligt för alla.

Herr talman! Nog är det väl lite bedrövligt att vi några dagar innan vi går in i 2000-talet har anledning att i Sveriges riksdag diskutera huruvida handikappade människor ska kunna ges jämlika levnadsvillkor. Herr talman! Jag vill kort kommentera ett par tre viktiga solidaritetsfrågor. Beslutet om försämringar av handikappreformen vill vi socialliberaler riva upp. Under våren 1996 inleddes som bekant försämringar för handikappade människor. Det var då Socialdemokraterna och Centern beslöt att skära ned stödet för personlig assistans. Vi motsatte oss det beslutet. Vi uttryckte farhågor för att beslutet skulle medföra försämringar. Tyvärr fick vi rätt. Många människor med funktionshinder har fått en omprövning av den personliga assistansen. Ytterligare försämringar drabbade funktionshindrade genom beslutet 1997 att i vårbudgeten minska stödet med ytterligare ett par hundra miljoner. Om svar kommer, så kommer det sannolikt att bli att stödet inte skulle minska och att kommunerna skulle ta över kostnaderna. Men vi vet ju nu att konsekvensen har blivit en återgång till vad som gällde innan handikappreformen genomfördes. Den personliga assistenten ska vara en ännu större resurs, inte mindre, både i en arbetssituation och i studiesammanhang. Vi socialliberaler anser vidare att de personer som får assistans före 65 års ålder ska få behålla den även efter 65-årsdagen. Den meningen har uttryckts från många talare här under dagen. I budgetförslaget har vi markerat den viktiga inställningen om solidaritet med människor som är utsatta. Vi har markerat det väldigt tydligt genom att föreslå en utökning av anslaget med 1,9 miljarder på det här området. Den andra viktiga solidaritetsfrågan kan tyckas liten, men är oerhört betydelsefull för människor med funktionsnedsättningar. Det gäller bilstödet. I utredningen har man lagt fram vissa förslag till förändringar. Men innan de genomförs anser vi att en hälso och samhällsekonomisk analys bör göras. Tillgången till bil är en frihets och jämlikhetsfråga. Den innebär också att beroendet av samhällsinsatser minskar. Slutligen, herr talman, vill jag beröra en tredje solidaritetsfråga - bidragen till handikapporganisationerna. Det har också tagits upp vid ett flertal tillfällen här under dagen. Demensförbundet får 104 kr per år och medlem, mot i genomsnitt 247 kr per år och medlem för övriga handikappförbund. Vår uppfattning är att den utredning som har fått i uppdrag att ge förslag till en ny modell för fördelning av organisationsbidragen inte har klarat ut hur fördelningen ska kunna göras rättvis. Vår förhoppning är att remissvaren ska komma att påverka det kommande förslaget till kammaren på ett positivt sätt, så att Demensförbundet behandlas på samma sätt som övriga organisationer.
Herr talman! Jag vill ge en förklaring till Harald Nordlund vad gäller Centerns agerande. Det han sade om neddragningar under året 1996 var helt riktigt. Skälet till det upprepar jag ännu en gång. Vi har varit med på resan under hela 90-talet. Vi har varit med om beslutet att genomföra LSS, men också om att fatta beslut, när ekonomin var ansträngd, om att göra besparingar. Vi har varit med på hela bussresan. Vi hoppade inte av när bussen kom fram till kurvan, utan vi har varit med och styrt även under de svåra tiderna. Och det är klart att är man inte med om beslut är det lätt att anklaga den som har försökt att ta ansvar. Men vi har samtidigt också hävdat att så fort ekonomin tillåter ska även de funktionshindrade ha rätt till kompensation. Alla grupper blev mer eller mindre berörda av besparingar under de svåra åren. Därför hävdar vi att alla grupper som har fått vara med om neddragningar också ska vara med om att få kompensation nu när ekonomin har vänt.
Herr talman! Det är bra om Centern har ändrat uppfattning i den här frågan. Från folkpartistisk sida handlar solidariteten om att även i ekonomiskt besvärliga tider ska vi se till att säkra villkoren i samhället för människor som är hårt utsatta. Vi ställer upp i alla lägen för utsatta människor och det tycker jag att Centern också skulle ha gjort. Men det är välkommet att ni har ändrat er.
Herr talman! Jag vill hävda att det råder en mycket stor omtanke och medmänsklighet inom Centerpartiet och bland centerpartister. Men i svåra tider är det omöjligt att tillgodose alla grupper, och det finns faktiskt andra grupper som också har drabbats. Att göra undantag har för oss varit svårt. Prioriteringar går ju alltid ut på att någon kommer före någon annan. Vi har försökt att göra det minst onda genom att göra lite besparingar på flera grupper under de åren.
Herr talman! Det är inte konstigt om man från de olika partiernas sida gör olika prioriteringar. För vår del handlar det om att även när det är ekonomiskt besvärligt ska vi ställa upp för dem som mest behöver vårt gemensamma stöd. Men låt oss lämna det som varit och konstatera att vi får en allt bredare samling här i riksdagen kring att återskapa handikappreformen och att också förbättra Demensförbundets förutsättningar att jobba bland sina medlemmar.